Det på föredragningslistan upptagna valet är föranlett av att ersättaren för fru Ryding skall beredas plats i trafikutskottet. Vänsterpartiet kommunisternas partigrupp har anmält herr Wernerdal som suppleant i utskottet. Jag förklarar härmed herr Wernerdal vald till suppleant i trafikutskottet.

Fru talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig vilka åtgärder som jag vill föreslå för att ytterligare intensifiera tullens narkotikabekämpande verksamhet. Under 1960 och 1970-talen har samhället intensifierat sina ansträngningar för att komma till rätta med narkotikamissbruket. Socialministern besvarade i början av denna månad interpellationer om vad som gjorts och görs mot narkotikamissbruket och mot narkotikasmugglingen. Jag vill understryka att tullverkets gränsbevakande uppgifter endast är en del av samhällets totala ansträngningar för att bekämpa narkotikamissbruket. Polismyndigheterna och de sociala organen har viktiga uppgifter i sammanhanget. När det så gäller tullverkets åtgärder för att motverka den illegala införseln av narkotika vill jag peka på att tullverket har fått ökade resurser för övervakning av personoch godstrafiken över landets gränser. Vidare har det genom omläggning av godsvården blivit möjligt att under en följd av år överföra inte mindre än sammanlagt ca 400 tjänstemän till verksamhet som är mer direkt inriktad på smuggelbekämpning och övervakning av trafiken från utlandet. All bevakningspersonal utbildas numera för bekämpning av narkotikasmuggling och ett stort antal tjänstemän får därutöver specialutbildning i narkotikafrågor. Tullverket har dessutom fått ökade och förbättrade tekniska resurser i sin verksamhet. Samarbetet i narkotikafrågor mellan myndigheter inom landet och med myndigheter i andra länder har effektiviserats. I internationella sammanhang har vi från svensk sida i åtskilliga frågor tagit initiativ till en samverkan. Med Västtyskland föreligger sedan ett par år tillbaka ett särskilt avtal när det gäller narkotikasmuggling. Inom ramen för det vidgade internationella samarbetet kommer vidare en konferens att hållas i Stockholm i vår med representanter för tullkriminalverksamheten i ett tiotal länder. Bekämpningen av narkotikasmugglingen är således redan nu en högt prioriterad verksamhet inom tullverket, och resurser finns för en effektiv tullbevakning. Eftersom narkotika i motsats till sprit och tobak är lätt att dölja är svårigheterna stora att via tullkontrollen definitivt stoppa narkotikasmugglingen. Bekämpningen av den illegala införseln av narkotika, främst den som bedrivs i organiserade former, bör därför enligt min mening ske främst på grundval av upplysningar som kan fås genom en intensiv spaningsverksamhet, inte minst i samarbete med utländska myndigheter. Den traditionella tullbevakningen och tullkontrollen är givetvis alltjämt ett viktigt inslag när det gäller narkotikasmugglingen. Det ankommer på generaltullstyrelsen att även i fortsättningen följa utvecklingen noga och mot bakgrund av gjorda erfarenheter begära eventuella resursförstärkningar. Sådana förslag får därefter prövas av statsmakterna i sedvanlig ordning.

Fru talman! Först ett tack till finansministern för svaret på min interpellation. Även om jag inte är nöjd med de åtgärder som redovisas i svaret och de uppgifter som där lämnas finner jag det värdefullt att vi får tillfälle att diskutera den fråga det här gäller, nämligen möjligheterna att förstärka tullens narkotikabekämpande verksamhet. Den delen av tullens verksamhet är enligt min mening utomordentligt betydelsefull. Av svaret att döma är finansministern tämligen nöjd med den situation som nu är. Han säger t.o.m. att resurser finns för en effektiv tullbevakning. Låt oss några ögonblick fundera över om den uppgiften är med verkligheten överensstämmande. Vi får veta att det ”genom omläggning av godsvården blivit möjligt att under en följd av år överföra inte mindre än sammanlagt ca 400 tjänstemän till verksamhet som är mer direkt inriktad på smuggelbekämpning och övervakning av trafiken från utlandet”. Inför det beskedet kan det vara lämpligt att ta del av de uppgifter som tullverkets distriktsutredning lämnade i oktober 1972. Där sägs bl.a.: ”Ett inslag i den föreslagna nya tullproceduren, som både innebär förenklingar för trafiken och ger tullverket besparingsmöjligheter är systemet med privat godsvård.” Jag förstår att det är närmast den nyordningen som finansministern tänker på. Men utredningen konstaterar i det sammanhanget att därav följande besparingsmöjligheter i huvudsak har tagits till vara tidigare, eftersom den väntade tullagstiftningen såvitt gäller godsvård endast stadfäster ett system som på många håll tillämpats på försök i flera år. Utredningen talar också om att de stora problemen uppstår i de många fall där transporten från utlandet sker med långtradare och denna fortsätter från gränsorten direkt till hemtagarens ort. Problemet ligger i att smuggellasten kan vara gömd bland den i vederbörlig ordning anmälda lasten och att detta inte kan upptäckas utan fullständig lossning av fordonet. För att en sådan smuggling skall kunna mötas från tullverkets sida krävs bl.a. att bevakningen får stor rörlighet, så att stickprovsvis gjorda kontrollaktioner kan ske var som helst i landet där det finns hemtagningsföretag som importerar gods med långtradare. Vi vet också att antalet transporter av det här slaget ökat kraftigt under senare år och att kontrollverksamheten i sammanhanget är personalkrävande. Det kommer in i landet ca 1 000 långtradare per dag. Att jag här nämner långtradare beror på att de är upptagna i utredningen. Men självfallet kommer narkotika in på alla möjliga transportvägar, inte minst via personbilar, tåg, flyg, båt etc. Man säger också i sitt utredningsbetänkande — och det är det jag tycker är anmärkningsvärt när jag lyssnar till finansministern — att någon nämnvärd minskning av den personal som är sysselsatt med godskontroll inte torde kunna ske. Och då frågar man sig onekligen varifrån de 400 tjänstemännen till smuggelbekämpningen kommer. Samtidigt har det som vi alla vet skett en kraftig arbetstidsförkortning. Inom tullverket har sedan 1959 skett en arbetstidsförkortning med sammanlagt 12 veckotimmar, i vissa fall 14 veckotimmar. Om vi räknar med att inom verket en minskning med 1 veckotimme motsvarar ett bortfall av 60 årstjänster - och det är ändå mycket lågt räknat — så motsvarar den samlade arbetstidsförkortningen en minskning med betydligt över 700 tjänster. Och vad har man fått? Jo, personalstyrkan 1964 var 2517, och den hade 1974 sjunkit till 2482. I stället för att få kompensation för arbetstidsförkortningen har man fått vidkännas en minskning. Det skall dock i sammanhanget erkännas att i budgeten för 1975/76 har medel beräknats för en utökning av personalen med 54 man. Men den förstärkningen väger ju mycket lätt mot det stora bortfall som den samlade arbetstidsförkortningen inneburit. Man bör också ta med i beräkningen den starka ökningen av trafiken över våra gränser och de nya arbetsuppgifter som lagts på tullen under den här tiden, t.ex. oljebekämpningen, som har blivit en betydelsefull uppgift för tullen. Likaså kan man tänka på utvidgningen av den svenska fiskezonen i Östersjön från 4 till 12 nautiska mil fr.o.m. 1976, vilket innebär ökade arbetsuppgifter och behov av mer personal. Hur finansministern mot bakgrund av dessa förhållanden kan påstå att resurser finns för en effektiv tullbevakning är det för mig väldigt svårt att förstå. Vi får också komma ihåg att inkommande godsmängd ökar med ca 10 per år. Jag vågar påstå att uppgiften som finansministern lämnade inte är med verkligheten överensstämmande. Finansministern hänvisar också i svaret till det internationella samarbetet. Jag delar uppfattningen att det samarbetet är angeläget, men jag har svårt att tro att den konferens som skall hållas i Stockholm i vår med representanter för tullkriminalverksamheten i ett tiotal länder kommer att tillföra den svenska tullen nya resurser. Möjligen kan vi lära av andras erfarenheter, men för att ta vara på och omsätta dessa erfarenheter i praktiken måste man ha tillgång till personal. Jag noterar givetvis med tillfredsställelse att finansministern i svaret säger att bekämpningen av narkotikasmugglingen redan nu är en högt prioriterad verksamhet inom tullverket och kanske ännu mer att finansministern säger att det ankommer på generaltullstyrelsen att följa utvecklingen noga och mot bakgrund av gjorda erfarenheter begära eventuella resursförstärkningar. — Jag förmodar att generaltullstyrelsen noga studerar den passusen i svaret. För egen del är jag synnerligen angelägen om att tullen får ökade resurser för narkotikabekämpningen. Självfallet kommer även tekniska resurser och utbildningsfrågor in i bilden. Det är mycket angelägna ting. En god tillgång till narkotikahundar är också viktig, men personalfrågan är den viktigaste. Det gäller att ha folk som kan svara för en så långt möjligt effektiv bevakning och kontroll. Visst är tullens narkotikabekämpande verksamhet en del av samhällets totala ansträngningar för att bekämpa narkotikamissbruket, som finansministern säger i svaret, men det är en mycket viktig del. Förra året gjorde tullen 471 beslag och fram till den 17 mars i år hade 86 beslag gjorts. Redan med nuvarande resurser svarar tullen för hälften av alla narkotikabeslag i Sverige. Förra året tog tullen 132 kg cannabis, nära 4 kg amfetamin och mindre mängder opium, fenmetralin och LSD. Men mycket mer skulle kunna fångas upp med tillgång till bättre resurser. Läget i dag är att vi får in tonvis med cannabis i landet. På gator och torg säljs minst ett ton om året, kunde vi läsa i pressen för en tid sedan. Det räcker till miljontals doser. Bara en liga hade enligt pressuppgiften smugglat in 800 kg cannabis till Sverige. Jag är givetvis medveten om att det är omöjligt att helt stoppa narkotikasmugglingen. Men det är också ett faktum att de bristande personalresurserna gör tullens nät alltför grovmaskigt. Det kommer man inte ifrån. Bara 100 man skall svara för bevakningen av hela gränsen mot Norge. Vad har vi för resurser att sätta in på Graddisvägen, för att ta ett exempel? Genom kraftiga förstärkningar inom den trafikbundna bevakningen, kontrollstyrkan, det s.k. svarta gänget, och tullkriminalen skulle gränsskyddet mot narkotikasmugglingen kunna avsevärt förbättras. Och tullens beslag är av ett särskilt stort värde, det vill jag mycket starkt understryka. De beslagen sker i regel vid gränserna eller innan narkotikan kommit in på den svenska marknaden. Härigenom förhindras brottslighet i form av narkotikalangning och försäljning av narkotika och människor undgår att brytas ned och få sitt liv förstört. Genom att satsa resurser på att förhindra insmuggling av narkotika kan vi också få lägre kostnader på annat håll, t.ex. inom socialvården. I kampen mot narkotikan måste åtgärder som förhindrar att den över huvud taget kommer in i landet vara de mest angelägna. Många och starka skäl talar för att man skall försöka stoppa narkotikatillflödet så tidigt som möjligt, dvs. redan vid gränsen. Här vill jag ställa en fråga: Delar finansministern uppfattningen att åtgärder i syfte att förhindra att narkotika kommer in i landet är de mest angelägna när det gäller narkotikabekämpningen? Om finansministern delar den uppfattningen, måste vi väl också kunna vara överens om att verka för att tullen får ökade resurser för bekämpning av narkotikasmugglingen. Tullen behöver resurser för en effektiv tullbevakning. Det har den inte i dag.
Fru talman! Själva sakfrågan behöver man ju inte tvista om. Men jag är litet överraskad om man ogenerat vill hävda att det verkligen skulle finnas möjligheter att genom några specifika, mycket kraftiga personalförstärkningar komma åt det onda som narkotikamissbruket innebär. Med tanke på den väldiga godstrafik som vi har över gränserna föreställer jag mig att det, om vi skulle etablera en kontroll som innebar att godset i varenda lastbild skulle lastas av och detaljgranskas och sedan lastas på igen, förmodligen skulle bildas en mycket bestämd uppfattning att man inte kan hantera trafikanterna på det sättet. Man får göra det | bästa möjliga av situationen. | Jag erinrar mig mycket väl att det under 1960-talet drogs in ca 800 man i tullverket och att det föranledde riksdagen att officiellt honorera | tullverket för denna ambitiösa rationaliseringsoch personalpolitik.

| Av de 800 personer som drogs in utgick 400 ur tullverket, vars styrka alltså reducerades med 400 man. De andra 400 fördes över på smug | gelbekämpningen. | Jag är alldeles övertygad om att man kan diskutera personalökningar | på praktiskt taget vilket område som helst. Vi vet att skolans lärarpersonal i områdena kring storstäderna slits ner av bråkiga klasser och besvärliga elever. Det vore naturligtvis önskvärt med vissa förstärkningar där för | att klara utbildningen. Vi får ideligen höra talas om — och det är väl I sant i långa stycken — att man på våra långvårdsanstalter och ålderdomshem inte hinner med den personliga omvårdnad om dem som är placerade där som skulle vara önskvärd från samma mänskliga utgångspunkter. Men även i det sammanhanget gäller begränsningar. Den enkla förutsättning som jag tyckte låg i herr Westbergs i Ljusdal resonemang var något slags fullständighetstanke, innebärande att man bara genom att öka personalen kan klara bekymren. Det är bara att konstatera att samhället inte orkar med detta. Det är likadant när det gäller polisen. Hur många människor går inte omkring och säger att vi är osäkra på gatorna därför att vi har för få poliser? Men man tvingas överallt inom den offentliga sektorn att göra avvägningar och vissa kompromisser i fråga om perfektionen i hanteringen av de olika verksamheterna. Jag hade för ett par veckor sedan ett samtal med generaldirektören för tullverket och fick det beskedet, att han ändå ansåg att hans personaluppsättning nu var så pass tillfredsställande att han tog ansvaret för att den kontroll som man rimligtvis kan begära även på det här området kan skötas på ett effektivt sätt. Jag skulle tro att det också i fortsättningen kommer att bli successiva förstärkningar i den mån som vi anser sådana nödvändiga. Jag vill dock säga att det inte finns någon möjlighet att tillmötesgå herr Westbergs funderingar. Var det är mest angeläget att bekämpa narkotika m.m. — vid gränsen eller då den redan har kommit in i landet och försäljs vid skolor på bakgator och på torg om nätterna — kan vara en smaksak. Min uppfattning är att det är lika angeläget att bekämpa narkotikan, var missbruket än uppstår.

Fru talman! Jag undgår inte intrycket att finansministern tar tämligen lätt på dessa oerhört allvarliga problem, och det smärtar mig faktiskt. ”Röker ditt barn hasch? Läget i dag är att det på gator och torg säljs minst ett ton hasch om året. Det räcker till miljontals doser. Det betyder att småungarna lägger 20-30 milj.kr. om året hos försäljarna. För att få ihop till sitt hasch måste barnen stjäla för det femdubbla — värden för 100-150 milj.kr.” Den chockrapporten lämnas i samband med att Huddingepolisen avslöjar en liga, som bara den smugglat in 800 kg cannabis i Sverige. Kan man ta del av sådana rapporter utan att beröras i sitt innersta? Vill man då inte fråga: Vilka åtgärder kan man vidta för att förhindra att barn och ungdomar och människor över huvud taget bryts ned, kommer in i förhållanden som omöjliggör för dem att få en vettig framtid, att kunna leva ett rikt och lyckligt liv? Vad kan man göra för detta? Jaha, säger finansministern, det är ingalunda så enkelt som Westberg tror — att det bara är att tillsätta mera personal. Jag har aldrig påstått det heller. Och jag har sagt klart och tydligt ifrån att jag inte tror att vi kan förhindra all smuggling. Men jag har samtidigt lika klart sagt ifrån att vi kan komma mycket längre om vi sätter in mera kraft på att bekämpa smugglingen.

Jag har understrukit att utbildning och resurser av annat slag, tillgång till narkotikahundar m.m., också hör till och är viktiga ting, men framför allt behöver man personal som nyttiggör resurserna och möjliggör en kraftfullare bekämpning. Sedan har finansministern panna att säga att det är en smaksak om man beslagtar narkotikan i tullen eller om man gör det i kvartarna här i Stockholm. Hur i all världen kan man som ansvarig finansminister uttrycka sig på det sättet? Är det likgiltigt om man kan hindra narkotikan att komma in i landet eller om den får gå den långa vägen via langare och distributörer ut till människorna och sättas i omlopp i vårt land? Är det en smaksak det? Jag har inte ord för att uttrycka vad jag känner inför det yttrandet.

Det finns många olika sätt att angripa det här problemet på, men vi kommer alltid tillbaka till detta faktum att med nuvarande personalresurser kan man inte klara en effektiv tullbevakning.
Fru talman! Jag började mitt tidigare inlägg med att säga att i den här frågan är det ingen som har någon annan uppfattning än den att man bör göra vad som är praktiskt möjligt för att komma åt narkotikamissbruket varhelst det än uppträder. Jag skulle naturligtvis kunna hålla ett indignationsanförande så att t.o.m. herr Westberg i Ljusdal skulle erkänna att han ligger i lä. Men jag har inget som helst behov av att göra det. Det här är en allvarlig sak som man får behandla efter de realistiska förutsättningar som föreligger. Jag menar, som herr Westberg också säger, att när man inte kan hindra en viss del av narkotikan att komma in i landet, är det lika viktigt att överallt där problemet uppstår sätta in kraftåtgärder för att hindra en utbredning av narkotikamissbruket.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det är angeläget att i alla sammanhang sätta in kraftåtgärder för att bekämpa narkotikan. Jag har många gånger talat för att man skall se till att det på alla områden sker en bekämpning med all den kraft som är möjlig gentemot narkotikan. Vi kommer i nästa vecka t.ex. att tala om narkotikabekämpning inom fångvårdsanstalterna. Det här problemet möter vi i många sammanhang och det gäller att sätta in kraft överallt där vi kan göra det. Narkotikan är ett utomordentligt farligt gift och den åstadkommer så kolossalt mycket ont att vi skall bekämpa den med alla medel vi kan. Då måste vi framför allt försöka se till att vi förhindrar att den kommer in i landet.
Fru talman! Herr Granstedt har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förändring av reglerna för utbetalande av statsbidrag till kommunerna så att dels reglerna blir mer likartade för olika typer av verksamhet, dels kommunernas fordringar på staten kan minska. När det gäller frågan om att få mer likartade statsbidragsregler för olika typer av verksamhet konstaterar jag att den kommunalekonomiska utredningen har i uppdrag att se över det nuvarande statsbidragssystemet med inriktning mot en förenkling av reglerna och ett mera enhetligt bidragssystem. Herr Granstedt önskar vidare att reglerna för utbetalande av statsbidrag ändras så att kommunernas fordringar på staten kan minska. Han tar därvid som exempel upp bidragsreglerna för ett antal statsbidrag på skolområdet och det sociala området. På båda dessa områden pågår utredningar som behandlar bl.a. statsbidragsfrågorna. Jag tänker då på utredningen om skolan, staten och kommunerna samt socialutredningen. Med hänsyn till att de av interpellanten väckta frågorna således redan är föremål för utredningar anser jag att pågående utredningsarbete bör avvaktas innan några ställningstaganden sker.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min interpellation. Jag vågar påstå att det är ett ganska betydande problem som jag tagit upp i den här interpellationen. Jag har exemplifierat detta med att t.ex. Sollentuna kommun redovisar statsbidragsfordringar med 20 miljoner, Huddinge med 35 miljoner. I min egen hemkommun, Södertälje, räknar man med att statsbidragsfordringarna 1976 kommer att uppgå till 60 mil joner. Detta är bara några exempel från kommuner i det län vi har närmast inpå oss. Det här innebär att av den kommunala skatt som utdebiteras av dessa kommuner går det åt ungefär 50 öre per skattekrona för att finansiera räntorna på den kredit som kommunerna ofrivilligt ger staten. För kommuner som redan har en ansträngd ekonomi lägger naturligtvis detta att fungera som något slags räntefri bank åt staten ytterligare sten på bördan. Jag tror också man kan säga att detta system innebär att de statsbidrag vi har beslutat att anslå för olika former av kommunal verksamhet i praktiken urholkas i inte så liten utsträckning. Det måste strida mot statsmakternas avsikt att de statsbidrag vi har beslutat om skall leda till den typen av bikostnader. I dag sitter kommunalpolitiker runt om i våra kommuner och grubblar över hur de skall få budgeten att gå ihop och hur de i bästa fall skall kunna hålla sig inom de ramar för kommunalskatten som dragits upp på finansministerns initiativ. Det hade naturligtvis varit värdefullt om de kommunalpolitikerna hade kunnat få ett besked från finansministern om vad som kommer att hända på det här området — om man i framtida skattesatser fortsättningsvis måste räkna in en extra 50-öring för att finansiera statsbidragsfordringar. Därför är det beklagligt att det svar som finansministern lämnat är så pass intetsägande. Det är naturligtvis bekvämt — och det utnyttjas ofta — att hänvisa till sittande utredningar. Alltid finns det någon utredning som sysslar med de problem som aktualiserats. Men i min interpellation begärde jag inte att få förslag till ett nytt statsbidragssystem eller något sådant, utan vad jag efterlyste var finansministerns principiella syn på de här frågorna. Den har jag inte fått besked om i svaret, och därför finner jag anledning att upprepa framför allt den senare frågan i min interpellation, nämligen om finansministern är beredd att arbeta för att problemet med kommunernas fordringar på staten undanröjs. Är det finansministerns principiella uppfattning att det är en bra ordning att kommunerna ligger ute med statsbidragsfordringar uppgående till mångmiljonbelopp, eller är det finansministerns uppfattning att man bör undvika den här typen av fordringar som dessutom har en tendens att öka år från år? | I och för sig borde man kunna göra betydande förbättringar redan | innan vi får något av de utredningsbetänkanden som finansministern hänvisat till i sitt svar. Det borde vara en ganska enkel åtgärd t.ex. på skolans område att se till att statsbidragen till grundskoleverksamheten fick ungefär samma utformning som statsbidragen till gymnasieskolan. Därmed skulle en väldigt stor del av dessa problem vara | undanröjda. Och det finns i och för sig inget behov av att invänta Min huvudfråga i interpellationen kvarstår alltså: Är finansministern beredd att arbeta för sådana förändringar av reglerna för utbetalande av statsbidrag till kommunerna att kommunernas fordringar på staten kan minska?
Fru talman! Det här är ingen ny fråga. Med rätt jämna mellanrum, framför allt i de ekonomiska debatterna, brukar vi föra den här diskussionen. Jag har vid ett flertal tillfällen deklarerat min ståndpunkt och även försökt nyansera frågan som sådan. Men interpellanten tillhör ju våra unga riksdagsmän som har två år bakom sig i kammaren, och det kan därför vara möjligt att han inte haft tillfälle att avlyssna de debatter vi haft i frågan. Det är inte så enkelt att man bara kan säga att staten här tar en löpande kredit utan att behöva betala ränta. Vill man se problemet i hela dess vidd är det betydligt mer nyanserat. Som ett faktum kvarstår emellertid att i den mån det i riksdagen har motionerats i dessa ärenden har motionerna hänvisats till den kommunalekonomiska utredningen, och interpellanten får väl respektera dessa beslut av riksdagen. Men vill man diskutera detta litet mer nyanserat, så får man också ta hänsyn till att staten ju tar hela kostnaden för den kommunala skatteuppbörden, för den centrala skatteadministrationen. Staten tar hela kostnaden för taxeringsarbetet, även för kommunernas räkning. Staten tar kostnaderna för de lokala skattemyndigheterna, för exekutionsväsendet, för nämnderna. Slutligen tar staten alla kostnaderna för restantierna. Räknar man ihop detta, så är man på ett år uppe i ungefär 1 miljard i kostnader. Eftersom den kommunala skatteintäkten är större än den statliga — jag talar om den direkta skatten, så är det inte småsummor som man här avlyfter kommunerna genom att man över statsförvaltningen tar på sig allt detta. Därutöver skulle jag bara vilja säga att jag och min kollega kommunministern för rätt regelbundna diskussioner med representativa företrädare för de båda kommunförbunden. Där förekommer allt vad som kan tänkas i fråga om de ekonomiska transaktionerna mellan stat och kommun. Jag har emellertid inte — det måste jag bekänna — observerat att denna specifika fråga förts fram som särskilt aktuell. Man har accepterat att i den mån man skall ge sig på detta och försöka göra någon uppdelning — och då får det ju bli en uppdelning efter mer nyanserade grunder än vad interpellanten tänker sig — så är det en så pass stor och viktig fråga att det tarvas en ordentlig utredning om detta. Min principiella uppfattning, som här gång på gång efterlyses, är följaktligen att man icke kan se den här frågan så ensidigt och enögt som interpellanten presenterar den.
Fru talman! Jag tror säkert att det är riktigt som finansministern säger, att detta är en gammal fråga som har diskuterats tidigare. Desto anmärkningsvärdare är det då att man ännu inte har lyckats göra någonting åt den. När finansministern skall försöka sig på att nyansera den här frågan och visa dess större bredd, vidgar han debatten därhän att han kommer in på ett helt annat problem, som naturligtvis också är intressant och som också har debatterats i många omgångar, nämligen eftersläpningen när det gäller utbetalning av kommunalskatten till kommunerna. Denna eftersläpning innebär ju att kommunerna skall betala årets kostnader med ett år gamla inkomster. Jag har valt att inte ta upp den frågan i det här sammanhanget, även om den skulle vara väl värd ytterligare debatter i denna kammare. Alla dessa saker som finansministern räknat upp som exempel på statliga kostnader har inte ett dugg med statsbidragen att göra, utan de gäller ju skatteuppbörden. Finansministerns senaste inlägg skulle alltså passa mycket väl i en debatt om eftersläpningen av statens utbetalning av skatt till kommunerna och de räntevinster och inflationsvinster som staten gör den vägen. Men det är nu inte det vi diskuterar, utan vi diskuterar utbetalning av statsbidrag. Som jag påpekade i interpellationen betalar man i väldigt stor utsträckning ut statsbidragen med en så pass stor eftersläpning i tiden att i många fall en enskild kommun måste ligga ute med tiotals miljoner kronor för att finansiera detta glapp. Att det skulle vara en så oerhört komplicerad fråga med så många aspekter att man i stort sett ingenting kan göra åt den på många år än, det har jag litet svårare att förstå. Fortfarande har finansministern undvikit att redovisa om han tycker att det är riktigt att kommunerna skall ligga med dessa stora fordringar på staten, fordringar som alltså gäller statsbidragen — observera det — i den här debatten, och om han tycker att det innebär en bra och lämplig kostnadsfördelning att ungefär 50 öre av kommunalskatten skall gå åt för att ge staten dessa räntefria krediter. | Jag vet inte om jag kan hoppas på att få något besked från finansministern i denna fråga här i dag, men jag tror att det skulle vara av väldigt stort intresse för våra kommunalpolitiker att höra hur finansministern ser på saken.
Fru talman! Bara ett par ord. Om kommunerna riktar ett krav som har ekonomisk karaktär mot staten, så är det ju inte alls överraskande om staten vill se det i ett större sammanhang, eftersom staten har reciproka krav mot kommu | nerna. Det är inte så lätt att träffa precis rätt med specialbidragen. Många | av de här specialbidragen och framför allt de största bidragen är ju direkt | relaterade till lönerna inom vederbörande område, och många gånger | passar inte det in med utbetalningstiderna och vetskapen om vad som jär de definitiva lönerna. Därför har systemet byggts på att man ger ett | visst preliminärt bidrag, och sedan gör man efterjusteringar när man vet bättre vad som är de verkliga kostnaderna. Det där är ett problem som behöver tänkas över. Men för min del menar jag, i den mån man diskuterar ekonomiska transaktioner och förhållandet mellan stat och kommun, att det hela får ses i ett större sammanhang.
Fru talman! Visst kan det finnas komplikationer. Men det intressanta är ju att en av de allra största posterna som det gäller här är utbetalningen av statsbidrag till grundskolan. Vi kan se att när det gäller gymnasieskolan har man lyckats finna ett system som i stort sett inte leder till några statsbidragsfordringar. Där fungerar utbetalningarna mycket väl. Men när det gäller grundskolan har man inte funnit ett sådant system, utan där tillämpar man ett system som leder till betydande fordringar på staten. Då blir frågan: Vilken är den stora skillnad mellan gymnasieskolan och grundskolan som gör att man inte kan tillämpa ungefär samma system på grundskolan som på gymnasieskolan? Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det så, att om man bara vidtog en sådan justering — vilket borde kunna göras snabbt, eftersom systemet redan finns och tillämpas på en väsentlig del av vårt skolväsende — skulle problemet i betydande utsträckning vara undanröjt. Men det väljer man alltså att inte göra.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden var den svåra situation som den internationella lågkonjunkturen försatt rederinäringen i. Det finns anledning understryka behovet av snabba åtgärder för att rädda så mycket som möjligt av den 19 svenska sjöfartsnäringen, som har stor betydelse både när det gäller sysselsättningen för de berörda personalkategorierna och för vårt lands bytesoch betalningsbalans. I den reviderade nationalbudget som nu ligger på riksdagens bord erinras om att rederiernas bruttointäkter 1974-1975 sjönk med 9 96. Eftersom kostnaderna samtidigt ökade med ca 4 96 kom nettoinflödet av utländsk valuta att minska med drygt 800 milj.kr. Detta anger inget mått på rederiernas aktuella situation, men det kan vara en påminnelse om rederinäringens betydelse för vår externa balans. Nu finns av alla tecken att döma anledning att vänta en konjunkturuppgång mot detta års slut eller i varje fall under början av nästa år. Därmed kan man vänta en tillväxt i världshandeln som kommer att innebära ett uppsving också för sjöfartsnäringen. Av allt att döma är det emellertid lång väg dit. I mars i år var t.ex. tanktonnage till en kapacitet av 50 miljoner dödviktston, eller 18 96 av världens tankflotta, upplagt. I den reviderade nationalbudgeten erinras om att uppläggningarna för Sveriges del varit relativt sett väsentligt mer omfattande. Vid årsskiftet låg drygt 4 miljoner dödviktston — i huvudsak tanktonnage — upplagt. Det motsvarar ungefär 32 96 av vår totala handelsflotta och 41 926 av vårt tanktonnage. Det är ännu ovisst när konjunkturuppgången kan få en sådan kraft att situationen radikalt förändras för sjöfarten. Därför behövs nu snabba åtgärder innan den ekonomiska kris som drabbat näringen får mycket långtgående och svårartade följder. Herr talman! Jag vågar uttrycka förhoppningen att den arbetsgrupp som industriministern talar om måtte inrätta sig därefter och bedriva sitt arbete med största möjliga skyndsamhet.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig 1. om tillstånd kommer att medges såväl staten som kommuner och enskilda företag att söka efter olja och gas inom Östergötlands län eller om detta tillstånd kommer att enbart ges till det statliga bolaget, och 2. om jag vill medverka till att de som redan utnyttjar gas på sina fastigheter tillförsäkras denna rätt vid en eventuell exploatering av gas och olja på östgötaslätten. Bakgrunden till frågorna är ansökningar om koncession att utvinna olja och gas på östgötaslätten, som har gjorts av det halvstatliga företaget Oljeprospektering AB , två kommuner och två enskilda företag. OPAB har senare återkallat sin ansökan. De av övriga ansökningar berörda områdena är i stort sett belägna inom triangeln Linköping-Ödeshög Motala. De aktuella ansökningarna har remissbehandlats, men beredningen inom industridepartementet är ännu inte avslutad. Jag är därför inte beredd att i dag besvara den första frågan. Under remissbehandlingen har pekats på möjligheterna att få till stånd samverkan mellan de olika sökandena. Under ärendets fortsatta beredning kommer detta uppslag att prövas närmare. Inte heller den andra frågan låter sig besvaras förrän den pågående beredningen är klar. Jag vill dock upplysningsvis anföra följande. De aktuella ärendena avser ansökningar om koncession enligt lagen angående stenkolsfyndigheter m.m. Denna lag har den 1 januari 1975 ersatts av lagen om vissa mineralfyndigheter. Denna lag kallar jag i fortsättningen minerallagen. Av övergångsbestämmelserna till minerallagen framgår bl.a. att ansökningar om koncession som har gjorts före ikraftträdandet av den nya lagen men inte slutligt avgjorts dessförinnan skall prövas enligt den äldre lagen. Har koncession beviljats enligt den äldre lagen skall rättigheten anses som undersökningseller bearbetningskoncession enligt den nya lagen. Innebörden av såväl stenkolssom minerallagen är att den som har koncession med rätt att utvinna olja och gas principiellt har företrädesrätt till de oljeoch gasfyndigheter som finns inom koncessionsområdet. Båda lagarna ger dock möjligheter att på olika sätt tillgodose andra intressen än koncessionssökandens. Eftersom koncessionssystemet innebär att en diskretionär prövning sker i varje enskilt fall, kan regeringen avslå koncessionsansökan eller inskränka det begärda koncessionsområdet efter vad som befinns lämpligt. Vidare kan regeringen enligt 10 § första stycket minerallagen i samband med beviljande av koncession meddela föreskrifter till skydd för enskild rätt. Denna möjlighet står däremot inte öppen i de aktuella ärendena, eftersom de skall prövas enligt den äldre lagen, dvs. stenkolslagen. Som jag nyss nämnde är minerallagen numera tillämplig på koncessioner som har beviljats med stöd av stenkolslagen. Detta innebär att t.ex. bostäder och industriella anläggningar ges särskilt skydd mot undersökning och bearbetning enligt lagen. Minerallagen ger också genom en s.k. reservregel regeringen rätt att förordna att undersökning och bearbetning inte får utföras inom område som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. | Vilket skydd som kommer i fråga beror av omständigheterna i varje | särskilt fall. Skyddet för motstående intressen kommer givetvis att prövas | under ärendenas fortsatta beredning. Jag vill dessutom erinra om att härför skall utgå. För att exploatering i form av bearbetning skall få Slutligen vill jag tillägga att enligt 9 § minerallagen får fastighetsägare utan koncession för husbehov utnyttja gas som framkommit på annat sätt än i samband med sökande efter oljeeller gasfyndighet, även om annan har koncession på området. Denna bestämmelse ger dock inte något skydd mot att koncessionsinnehavare vidtar åtgärder som kan medföra att gasutströmningen upphör vid fastigheten där den i dag utvinns. Den som vill vara säker på att även i fortsättningen kunna utvinna sådana gaskällor bör alltså begära koncession för fyndigheten.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Jag finner svaret till viss del något märkligt, och på de två konkreta frågor som jag ställt har statsrådet inget svar att ge. Att jag finner svaret något märkligt beror på att regeringen haft ca ett och ett halvt år på sig för att ta ställning till frågan om koncession för att utvinna olja och gas på östgötaslätten. Den 29 november 1974 avgav länsstyrelsen i Östergötlands län yttrande över fyra ansökningar om tillstånd att genom borrning eftersöka olja och gas inom Östergötlands län. Och i dag — sålunda efter ett och ett halvt år — kan regeringen inte ange vem eller vilka som kan få tillstånd. I ett avseende är interpellationssvaret upplysande. Det gäller uppgiften om att det halvstatliga bolaget OPAB har hoppat av och återkallat sin ansökan om koncession. Jag måste då ställa frågan till statsrådet om han kan ange skälet till att bolaget drar sig ur och inte vill fullfölja sin framställning. I min interpellation har jag återgivit näringsutskottets uttalande till 1974 års riksdag i fråga om undersökning av förekomsten av naturgas på östgötaslätten. Utskottet anför: ”Utskottet förutsätter att berörda myndigheter uppmärksammar frågan och vidtar erforderliga åtgärder.” Detta låg också till grund för riksdagens beslut. Vad har då hänt på de två år som gått sedan dess? Ja, från statens sida har man sannerligen inte gjort mycket. Och den tanke som tycks ha funnits hos det företag på det här området där staten är med har man låtit stanna vid en tanke — och så drar man sig ur. Jag är, herr talman, inte den som brukar be om att staten skall lägga | sig i det ena och det andra. Men detta är ett område där jag tycker att staten i någon form bör engagera sig, antingen ensam eller i samarbete med andra intressenter. | Tycker inte statsrådet att det i vår tid — när man diskuterar andra | energikällor och söker efter sådana — vore värt att staten engagerade sig i åtminstone en undersökning för att få klarlagt vad man kan få | ut i form av energi på det här området? Det står nämligen klart att | det finns naturgas inom det aktuella området, utnyttjad sedan 1960-talet. | Efter en motion i andra kammaren 1969 anförde SGU i sitt yttrande | över motionen att en undersökning kunde vara av värde. Och på de platser där man alltsedan dess utnyttjat denna naturgas har tillgången inte förändrats. När det gäller min andra fråga, huruvida de som redan utnyttjar gasen på sina fastigheter vid en eventuell exploatering av gas och olja kan tillförsäkras nyttjanderätt, redogör statsrådet i sitt svar för det något invecklade förhållandet, särskilt mellan olika lagstiftningar. Den redogörelsen är bra och den tackar jag för. För den enskilde är det inte så lätt att rätt tolka dessa olika lagar och bestämmelser. Statsrådet anvisar i slutet av sitt svar möjligheten för dessa enskilda att försäkra sig om denna rätt genom att begära koncession. Detta är, herr talman, en värdefull upplysning. Enligt min mening är det förståeligt om de enskilda, som på sina fastigheter sedan årtionden utnyttjar dessa energikällor, frågar sig om det är möjligt att få behålla dessa vid en eventuell exploatering. På den punkten är statsrådets svar lugnande.
Herr talman! Jag har inte mycket mer att tillägga. Jag vill bara erinra herr Glimnér om att meningarna har varit delade om fyndigheternas värde. Många och långa överläggningar har förts, bl.a. med SGU, om på vilket sätt man skulle göra närmare undersökningar. Det har vi ännu inte klarat. Vi skall se till att vi påskyndar behandlingen av och beslutet i koncessionsärendena. Det kan jag lova herr Glimnér.

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att avskaffa de orättvisa urvalstesterna på arbetsmarknaden eller åtminstone vid statlig tjänst. Han har också frågat om jag är beredd att medverka till att de som har genomgått eller kommer att genomgå urvalstester garanteras få ta del av testresultaten och få kunskap om hur dessa arbetats fram. Användningen av psykologiska urvalstest hos statliga arbetsgivare behandlades av riksdagen vid anmälan av 1972 års statsverksproposition. Frågan hade då behandlats av en offentlig utredning, den s.k. testutredningen. Enligt de riktlinjer som riksdagen då godkände bör den som vägrar gå igenom test inte vara diskvalificerad från att delta i ansökningsförfarandet till en statlig tjänst. Ansökningen skall då prövas mot bakgrund av det material som finns tillgängligt. Det finns alltså inga bestämmelser som gör en sökande till en tjänst skyldig att gå igenom psykologisk undersökning. När det gäller tillträde till utbildning som staten anordnar i egenskap av arbetsgivare ansåg riksdagen däremot inte att det var lämpligt att förbjuda villkor om genomgång av test. Riksdagen framhöll också behovet av rådgivning i sådana här sammanhang. Ansvaret ligger på statens personalnämnd. Om psykologiska undersökningar används, bör man enligt min mening se till att den enskilde har rätt att ta del av resultaten innan de redovisas för arbetsgivaren och också att då dra tillbaka resultaten och få handlingarna brända. Den enskilde måste också ha rätt till rådgivning från den som gör undersökningen. Låt mig slutligen säga att jag är övertygad om att ett starkt fackligt inflytande är den bästa garantin mot att orättvisor drabbar enskilda på arbetsplatserna. Förslaget till lag om medbestämmande i arbetslivet innebär som bekant att arbetstagarorganisation skall få rätt till förhandling med arbetsgivare i varje fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och anställda som tillhör organisationen. De frågor som herr Hagberg tar upp hör helt till det område som blir förhandlingsbart enligt lagförslaget.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Min frågeställning var ju hur man skulle kunna avskaffa de djupt orättvisa urvalstesterna på arbetsmarknaden. På den frågan har arbetsmarknadsministern inte givit något direkt svar, och hänvisningen till medbestämmanderättslagen är väl ganska långsökt. Urvalstesterna är en vanlig företeelse vid anställande av personal och i samband med att man söker en högre tjänst eller till någon form av utbildning, främst inom den offentliga sektorn. Dessaurvalstester förekommer också på den privata arbetsmarknaden, men av naturliga skäl kommer de där inte i samma blixtbelysning som på den offentliga sektorn. Det är dock ett ganska säkert antagande att obehaget och orättvisorna i samband med urvalstesterna är likadana på det privata området som på det offentliga. De som har blivit ställda åt sidan på grund av dessa tester känner säkerligen lika stort obehag på det privata området som på det offentliga. Den helt dominerande inrättningen på testområdet är PA-rådet, som är instiftat av Svenska arbetsgivareföreningen. Därför är det väl följdriktigt att det också domineras av arbetsköparvärderingar. Hos PA-rådet köper främst statliga verk urvalstester. Dessa kan inte sägas på något sätt vara objektiva som mätinstrument. Den principiella frågan är: Vad skall ett test mäta för någonting? Skall testet ge ett skräddarsytt omdöme som utgår från arbetsköparnas krav på bra arbetskraft? Ja, det förefaller i alla händelser som om PA-rådets tester är uppbyggda på det sättet. PA-rådets djupt orättvisa urvalstester har förorsakat många tragedier. Många av dessa har kanske inte blivit kända, men det finns också exempel som kommit till allmänhetens kännedom. Ett av de allra mest belysande är väl det som publicerades i Expressen den 14 mars 1976. Det gällde en göteborgare, 33 år gammal, som tidigare varit till sjöss och arbetat som maskinist i många år. Han gick i land och blev spårvagnsförare. I denna egenskap mötte han inga problem. Sedan ville han emellertid bli långtradarchaufför, och då började motigheterna för honom. Han klarade inte testen, men trots det fick han gå igenom kursen för långtradarchaufförer — och gick ut som kursetta. Förra året ville samma person bli lokförare. Han testades av PA-rådet, men han klarade inte testen då heller. I stället försökte han bli konduktör och ställde upp till ny test. Han sprack igen. Men nu hade det gått för långt för den här personen och han började bråka, som det heter. Han ställde t.o.m. upp i radio och diskuterade med företrädare för PA-rådet. Det gjorde tydligen susen, för han kom in på SJ:s kurs för konduktörer. Han gick igenom kursen och kom ut som etta. Man kan fundera över varför en som blivit ”kuggad” — om man skall använda det uttrycket — i de här testerna många gånger går ut som kursetta i de utbildningar som han deltagit i. Nu vill vederbörande bli lokförare, för det ger ytterligare en tusenlapp i lönekuvertet. Men PA-rådet har sagt stopp. Rådet har t.o.m. skrivit att han inte skall besvära sig med en ny test, och därigenom har han alltså ingen möjlighet. De här testernas horribla resultat gör att man ställer sig frågan: Kan det verkligen vara riktigt att sådana tester får förekomma som kan spoliera en människas liv och utveckling för ett riktigt arbete? Den kritik som har riktats mot PA-rådets tester kommer ju inte bara från dem som har drabbats av dem. Även Statsanställdas förbunds kongress 1973 uttalade i sin kritik att testerna borde avskaffas. Vi skall heller inte glömma den kritik som från mer vetenskapligt håll har utvecklats mot dessa urvalstesters brister. Man måste också när man diskuterar testernas defekter ha i minnet att de som blir utbackade på olika områden för lång tid blir stämplade som ”odugliga”. De blir sålunda egentligen dömda på ett generellt och felaktigt sätt. Bakom PA-rådets tester ligger naturligtvis, som jag tidigare påpekat, en viss samhällssyn. PA-rådet är ju instiftat av SAF och domineras av dess värderingar. Rådet har många års erfarenhet av forskning på arbetslivets område och vet även vilken typ av arbetskraft som arbetsgivarna vill ha, nämligen framför allt den effektiva och lojala. Det är därför det är så anmärkningsvärt att staten i så stor utsträckning använder arbetsköparnas organ PA-rådet. Nog borde det finnas någon annan metod än att använda PA-rådet för sådana här tester. Man bör ha detta som bakgrund när man bedömer vad arbetsmarknadsministern svarar på min fråga, om man inte kan komma till rätta med detta problem. Arbetsmarknadsministern svarar att regeringen i statsverkspropositionen 1972 lade fram förslag om riktlinjer för behandling av dessa frågor. Riksdagen godkände ju dessa riktlinjer. Uppgiften i arbetsmarknadsministerns svar att den som vägrar gå igenom test inte bör vara diskvalificerad från att delta i ansökningsförfarandet är väl egentligen en mycket defensiv skrivning och en klen hjälp åt lönarbetarna. Verkligheten är ju någonting annat. Den som inte går igenom tester, där sådana krävs, blir mer eller mindre diskva lificerad för att få en tjänst. När det gäller utbildningen inom den statliga sektorn har riksdagen inte ansett det lämpligt att förbjuda villkor om genomgång av test, utan arbetsköparna har rätt att ställa detta villkor. Det är intressant att konstatera att man för sådan utbildning använder PA-rådets tester. Sedan har arbetsmarknadsministern en egen mening, nämligen att den enskilde skall ha rätt att få del av testresultaten innan de redovisas för arbetsgivaren och även kunna dra tillbaka resultaten och få handlingarna brända. Men detta statsrådets uttalande har väl inte någon tyngdpunkt i den meningen att PA-rådet behöver rätta sig efter detta. I de fall som jag har kommit i kontakt med här har PA-rådet varit oerhört restriktivt med att lämna ut resultaten av testerna. Man har visserligen fått veta var testerna hamnat någonstans men ingenting om själva innehållet i testerna. Sådana upplysningar har man fått skaffa sig på omvägar. Det är anmärkningsvärt att det inte finns något stöd i lagen för denna självklara rätt. Arbetsmarknadsministern säger sedan att den som testas skall ha rätt till rådgivning. Det skulle vara rätt intressant att få höra vilken inställning arbetsmarknadsministern har till PA-rådet. Här skall man alltså fråga den som gör undersökningen, dvs. i de flesta fall PA-rådet. Detta PA-råd, som är anknutet till arbetsköparna, vilka råd och vilken hjälp kan en arbetare få där? Det skulle vara värdefullt att få höra arbetsmarknadsministerns syn just på den frågan. Sista delen av svaret gäller inflytandet via medbestämmandelagen, som här skulle kunna medföra en förbättring. Jag tycker det verkar långsökt och betvivlar att så blir fallet. PA-rådets tester och värderingar bygger på den arbetslivsforskning och arbetslivserfarenhet som man där har, dvs. på arbetsköparnas. Frågan är vad lönarbetarna och deras organisationer har att sätta emot. De har, såvitt jag vet, inte bedrivit någon som helst forskning eller samlat in uppgifter när det gäller de här frågorna. Av de förslag om arbetslivsforskning som nu ligger för riksdagens behandling ser vi att ett centrum för arbetslivsforskning skall upprättas och att arbetarskyddsfonden skall byggas ut. Men det blir knappast fråga om någon partsforskning eller utvärdering som kan ligga till grund för ett alternativ för lönarbetarna. Därför kommer det att vara så vid förhandlingarna enligt den här lagen att arbetsköparna kommer att sitta med ett övertag. Resultatet blir att arbetarna inte har något stöd av den här lagen. Nu vet jag att t.ex. SJ tänker utöka sina tester. SJ har testat under lång tid. Man började 1965 med bl.a. lokpersonal, resebyråpersonal, ekonomer, assistenter, programmerare och banmästare. 1965 testades ungefär 500 personer, 1968 testades 391 och 1969 testades 405. Nu har en utvidgning skett, så att testningen omfattar även reparatörer, konduktörer och kanske fler kategorier. 1975 utfördes över 1 000 tester. De som är anställda inom SJ och är berörda av det här säger att det kom mer att gälla ännu fler. SJ anlitar PA-rådet för denna verksamhet. Därför skulle jag avslutningsvis till arbetsmarknadsministern vilja ställa en fråga, som är intressant, eftersom PA-rådet fått en så dominerande ställning: Vore det inte lämpligt att i lagen i någon form ge lönarbetarna ett stöd så att inte t.ex. PA-rådet med sådana här urvalstester kan styra arbetarnas möjligheter att få arbete och att avancera i arbetslivet?
Herr talman! Urvalstester för anställning och utbildning förekommer i utomordentligt ringa grad på den privata arbetsmarknaden. Inom Landsorganisationen och bland de kollektivanställda finns inga som helst negativa erfarenheter av detta. Det är huvudsakligen på den statliga sektorn som dessa urvalstester har förekommit. Riksdagen behandlade denna fråga 1972. Svaret på de frågor herr Hagberg i Borlänge nu har ställt har jag redan givit genom att säga att om sådana här undersökningar används skall man ”'se till att den enskilde har rätt att ta del av resultaten innan de redovisas för arbetsgivaren och också att då dra tillbaka resultaten och få handlingarna brända”. Nu säger herr Hagberg i Borlänge att det har ju ingen betydelse, det jag säger. Då förstår jag inte varför herr Hagberg ställer någon fråga. Jag ger alltså till känna min uppfattning som är vägledande för regeringens arbete med de här sakerna. Det är svaret på den frågan. Dessutom är det jag sagt om medbestämmandelagen inte alls ointressant. Det är tvärtom utomordentligt intressant. Redan nu har nämligen personalorganisationerna med arbetsgivaren-staten träffat överenskommelser av innebörd, att telegrafverket inte längre använder sig av urvalstester. Inte heller postverket kommer efter den 1 januari 1977 att använda sig av dem. Det pågår förhandlingar med statens järnvägar i samma sak. Genom de här överenskommelserna har man slopat bedömningarna där urvalstesterna varit majoritet. Personalorganisationerna kommer alltså att få ännu större möjligheter att förhandla om dessa frågor efter det att lagen har trätt i kraft. Sedan tycker jag att det är litet fel att måla ut PA-rådet på det sätt som herr Hagberg gjort. Han ger sken av att det inte finns någon som helst representant för den fackliga rörelsen. Landsorganisationens andre ordförande är med i styrelsen för PA-rådet, likaså avtalssekreteraren i Landsorganisationen, likaså har TCO representanter i PA-rådet. Jag tycker således att det är en något felaktig bild herr Hagberg gav. Sedan vill jag rätta till ett påstående som herr Hagberg gjorde. Han sade att den person han nämnde skulle ha gått ut som etta i SJ:s utbildningskurs. Det finns, som väl är, ingen sådan gradering i dessa utbildningskurser. Man får reda på om man blivit godkänd eller inte. Uppgiften att han gått ut som etta är således alldeles fel.
Herr talman! Man kan ju fundera över vad det som varit vägledande för regeringens arbete ger för resultat. Jag måste tolka arbetsmarknadsministerns svar till mig så, att den som har testats skall ha rätt att få se testen och själv avgöra om den skall gå vidare till arbetsgivaren eller inte. Då förväntar man naturligtvis att regeringens arbete resulterar i att lönarbetarna får ett sådant stöd. Det måste vara oerhört värdefullt om regeringen via lagstiftning eller på något annat sätt kan ge lönarbetarna det stödet. När det gäller PA-rådets verksamhet vet jag att de fackliga organisationerna finns med i dess styrelse. Men rådet är instiftat av Svenska arbetsgivareföreningen. Denna organisation leder dess verksamhet, anslagen har till huvudsaklig del kommit därifrån. Jag tror väl inte att arbetsmarknadsministern heller är alldeles okritisk mot PA-rådets verksamhet. Jag vet i varje fall att det finns en stark opinion inom den fackliga rörelsen just mot PA-rådets sätt att arbeta. Jag hoppas verkligen också att arbetsmarknadsministern tar hänsyn till de värderingar som de fackliga representanterna har på PA-rådets arbete. Beträffande medbestämmanderätten är det väl så att när man skall förhandla i ett sådant ämne och man frågar sig vad man skall ha i stället, så visar det sig att de fackliga organisationerna sysslat väldigt litet med denna del. Det gäller också frågan om hur arbetslivet skall se ut. Någon arbetslivsforskning, partsforskning, förekommer inte mycket i den fackliga rörelsen. Det finns i dag ett begränsat statligt stöd för sådan forskning. Visserligen skall enligt det förslag som ligger på riksdagens bord arbetarskyddsfonden kunna ge de fackliga organisationerna stöd till konkreta projekt, men det är inte tillräckligt för att de fackliga organisationerna själva skall kunna få fram en definition på hur man vill ha dessa frågor om befordringsgång effektivt ordnade. Jag är glad att många av de statliga instanserna i dag — televerket, posten och, som jag hoppas, även SJ — släpper PA-rådets tester. Men vi har ju ändå inte fått garanti för att inte PA-rådet kommer att spela en stor roll under en lång tid när det gäller urvalstester. Det är därför som jag anser det mycket angeläget att det i en lagstiftning kommer fram regler som stöder lönarbetarna i dessa frågor. När det gäller den privata sektorn är jag inte helt övertygad om att det rör sig om ett så ringa antal tester. Visserligen är det på kollektivsidan inte fråga om något större antal tester vid anställningar. Men med de ökande krav som ställs i arbetslivet står frågan om tester ständigt på dagordningen. Då kan vi förvänta att man på den privata sidan kommer att än mer använda tester av den här typen. Om de är så omfattande som på den statliga sidan i dag kanske man inte behöver diskutera. Men de kan ändå vara initierade av PA-rådet och dess sätt att sköta denna sak. Därför är jag för min del tillfredsställd med det uttalande som arbetsmarknadsministern gör här — att den som testas bör ha rätt att ta del av sitt resultat och att vi nu snart kan förvänta oss stöd för detta — Nr 116 via lagstiftning, eftersom regeringen skall arbeta på den vägen. Tisdagen den
Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag är beredd medverka till en sådan förbättring av postverkets service att handikappade personer kan erhålla posten i lägenheten. I fråga om postutdelning till villor, radoch kedjehus och liknande bostäder tillämpar postverket regeln att utdelning skall ske i postlåda vid tomteller gatugräns. Verket gör undantag från denna regel om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan bl.a. vara rörelsehinder som gör det svårt för adressaten att hämta posten i en utomhus uppsatt postlåda. Undantag medges därvid för handikappad som är ensamstående och inte har daglig tillsyn och som således har svårigheter att dagligen få tillgång till sin post. I sådant fall avlämnas posten vid bostadsentrén. Avsteg kan också göras om den rörelsehindrade skulle få tillgång till posten först på eftermiddagen på grund av att övriga familjemedlemmar eller hemhjälp kommer först på eftermiddagen. Generellt kan sägas att postverket vid bedömning i sådana här fall har tillämpat regeln att ingen handikappad skall vara beroende av utomstående personer för att få tillgång till sin post. Postverket ger enligt min uppfattning de handikappade en god service, varför någon åtgärd från min sida inte är påkallad.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. De handikappades situation uppmärksammas mer och mer. Mycket görs av enskilda och organisationer i vårt samhälle för att förbättra deras situation, och samhället har ju också gjort insatser härvidlag. Detta som jag har aktualiserat i min fråga — hur de handikappade skall få posten in i lägenheten — är för många ett besvärligt problem. Jag blir nästan litet överraskad när jag fick statsrådets svar, eftersom jag vet att man i handikapprådet just har frågan om denna service uppe till behandling. Man skall utreda hur man skall hjälpa de handikappade och rörelsehindrade att få posten in i lägenheten. Jag tror att det också inom ett visst område pågår en försöksverksamhet med att låta brevbäraren gå in till ensamstående och handikappade. Då måste det vara brist på information, för jag vet att det är många som har framfört just detta önskemål — att få en sådan här service av 29 postverket. Om det nu sprids genom tidningarna i morgon att denna service finns för de handikappade och rörelsehindrade kommer det säkert att bli en massansökan till postverket. Jag tar då för givet att det är så som kommunikationsministern har framhållit i svaret, såvida man inte börjar tolka detta med ”särskilda skäl”, för det är ju ett mycket problematiskt uttryck på olika områden. Jag hoppas att kommunikationsministern nu kan bekräfta att den service som jag efterlyst i min fråga finns för handikappade och rörelsehindrade, om de bara gör en ansökan hos postverket.
Herr talman! Jag har ingen anledning att lägga till mycket utöver mitt svar. Jag anser att svaret är helt klargörande. Till yttermera visso har postverket utifrån den här frågan och utifrån diskussionen över huvud taget om de handikappades problem, som herr Johansson i Skärstad var inne på, haft anledning att internt se efter om det är många klagomål på postverkets service när det gäller postutdelning till handikappade personer. Glädjande nog är det i ytterst få fall som postverket kunnat notera sådana klagomål. Man har t.o.m. till mig anmält att man inte hos postverket kände till något fall där det inte mellan den klagande och postverket har nåtts full enighet om postutdelningsformen. Detta tycker jag vi skall vara tillfredsställda med, men jag delar herr Johanssons i Skärstad uppfattning om att informationen naturligtvis skall fortsätta att intensifieras, om det skulle vara så att där finns brister. Den kan aldrig bli tillräcklig — vi skall göra den bättre.
Herr talman! Det här var ingen fråga som gällde huruvida postverket sköter sin uppgift, utan det är bara så att de människor som jag har sammanträffat med och som låtit höra av sig vet över huvud taget inte att denna möjlighet finns. Det är därför det måst bli en bättre information.

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg har frågat mig om jag anser att SJ, i den resande allmänhetens intresse, bör ändra sina bestämmelser om giltigheten för tågbiljetter på bussresor Göteborg-Borås och på andra liknande sträckor. Den av herr Gustafson behandlade frågan har från vissa aspekter behandlats av den trafikpolitiska utredningen. Den sammanhänger också nära med den s.k. periodkortsutredningens överväganden av frågan om införande av regionala rabattkort. Det ges således tillfälle att vid be redningen av dessa båda utredningars betänkanden närmare pröva taxeproblemet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. I Det är flera som, när de sett min fråga, har sagt att den måste bero på något missförstånd. Inte kan väl ett trafikföretag trakassera sina pas | sagerare på sådant sätt, säger de. Men tyvärr är det så illa ställt. I En person löser tur och retur-biljett Göteborg-Borås och tar tåget till | Borås. Sedan skall han resa tillbaka och finner då i järnvägstidtabellen att SJ har satt in en buss i stället för tåget. Han stiger på landsvägsbussen och visar upp sin turoch returbiljett men får beskedet: Den gäller inte. | Varför inte det? frågar den resande. Jo, det är dyrare att åka buss än att åka tåg, och därför gäller inte biljetten, får han till svar. Ja, säger den resande, då får jag väl lösa mellanskillnad. Men det går inte — han måste köpa en fullständigt ny enkel biljett tillbaka till Göteborg. Då vill han ha återbetalning på den turoch returbiljett han inte får använda. Ja, det kan han få om han går till biljettluckan — helst i Göteborg; möjligen kan han göra det i Borås, men det är inte klarlagt — och visar upp såväl tur och retur-biljetten som bussbiljetten. I annat fall får han betala en expeditionsavgift på 5 kr. Men detta är väl en orimlighet! Därför är jag förvånad över att kommunikationsministern tar så lätt på saken och menar att detta får vi låta framtida utredningar avgöra. Jag vill fråga kommunikationsministern: Står detta SJ:s tillvägagångssätt i samklang med det uttalande som kommunikationsministern gjorde | den 29 mars i år, nämligen att kommunikationsministerns mål är en I taxesättning som leder till ett bättre utnyttjande av det utmärkta trans | portmedel som järnvägen är? Om det nu är så att turoch returbiljetten inte gäller därför att det är dyrare att åka buss, så måste jag fråga: Är det dyrare att köra en | landsvägsbuss än ett tåg? I så fall vore det ju någon mening i det hela. | Men i andra sammanhang har kommunikationsministern sagt att det är mycket billigare att sätta in en landsvägsbuss. I annat fall skulle ju |inte heller SJ ha satt in en landsvägsbuss på denna sträcka. Men om det alltså är billigare att köra landsvägsbuss, varför kan då inte tur och retur-biljetten för tågresan gälla på bussen? Vi har tidigare diskuterat dessa frågor i samband med den s.k. snitttaxan, och efter tre beslut av riksdagen tvingades SJ att ta bort den taxan. Man borde i konsekvensens namn ta bort också den här taxan. I Vill inte kommunikationsministern slå näven i bordet och se till att | ändrar dessa häpnadsväckande passagerarfientliga bestämmelser?
Herr talman! Jag delar herr Sven Gustafsons i Göteborg uppfattning att en väl fungerande kollektivtrafik inte skall bedrivas under sådana här förhållanden. Där har vi alltså inga delade meningar. Jag anser liksom herr Gustafson att i den kollektivtrafik som vi alla vill ha under kommande dagar och år skall sådana här företeelser som vi nu diskuterar inte förekomma. Det enda jag vill säga som tillägg till vad herr Gustafson anförde är, att vi från regeringens sida gärna skulle vilja ta ett samlat grepp på hela kollektivtrafiken. Detta är inget försvar för de förhållanden som herr Gustafson har pekat på, men för den resande allmänheten torde det vara angeläget att man i ett kommande kollektivt trafikmönster också är garanterad motsvarande förmåner, vare sig det är statlig, kommunal eller enskild busstrafik som bedrivs. Det har jag framhållit tidigare vid frågestunder här i riksdagen. I sådana områden där man kan använda SJ:s tåg i ena riktningen men måste anlita en privat buss för att resa hem igen ser jag det som angeläget att de resande skall kunna använda sin biljett även på den privata bussen. Jag vet också att herr Gustafson knappast har någon invändning mot detta resonemang. Här gäller det alltså att så fort som möjligt ta ett samlat grepp om dessa frågor. I sak har jag ingen invändning mot herr Gustafsons plädering.
Herr talman! Det är självklart att vi skall försöka få ett samlat grepp över trafikfrågorna och åstadkomma en lösning på dessa problem i vidare sammanhang. Men här har vi något som både kommunikationsministern och jag anser vara ett uppenbart missförhållande, och då finns det ingen anledning att vänta på den framtid då vi kan göra hela samordningen. Det har hänt tidigare att man har ingripit från departementets sida mot sådana uppenbara missförhållanden som jag här har pekat på, och jag tycker det är angeläget att vi till dess att vi får den samlade lösningen ser till att SJ har så gott anseende som möjligt hos den resande allmänheten.

Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Mot bakgrund av den bristfälliga kostnadstäckningen och behovet av investeringar för den lokala trafiken i anläggningar och vagnar har SJ efterlyst de berörda kommunernas syn på den framtida trafikuppläggningen. Sedan representanter för Göteborgsregionens kommunalförbund och Alingsås kommun begärt uppgifter om förutsättningarna för en fortsatt lokaltrafik på järnväg mellan Alingsås och Göteborg har SJ lämnat en kostnadsberäkning, som är preliminär och enbart avsedd att vara vägledande vid bedömningen av olika trafikeringsalternativ. Kostnadsberäkningen bygger på vissa antaganden om bankapacitet, trafikstandard, stationsutformning och utrustning. Kalkyler som lagts fram visar att ett bussalternativ skulle innebära bara en tredjedel av de av SJ beräknade kostnaderna för järnvägsalternativet. SJ avvaktar f. n. de berörda kommunernas ställningstagande till den framtida trafikuppläggningen. Från trafikpolitisk utgångspunkt är det angeläget att slå vakt om kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter, så att en tillfredsställande kollek | tiv trafikförsörjning kan tryggas i alla delar av landet. Sett i ett längre perspektiv kan denna målsättning och trafikanternas krav på en väl funge rande kollektiv trafikservice uppnås endast om trafiken drivs i rationella former med beaktande av kostnaderna för trafiken. Valet av trafikmedel får göras med hänsyn till förutsättningarna i varje enskilt fall. Jag vill härvid framhålla att lokal pendeltrafik på järnväg fordrar förhållandevis stora trafikvolymer för att vara ett alternativ till busstrafik. Utöver de allmänna synpunkter jag här framfört är jag inte beredd att göra några | uttalanden som skulle föregripa kommande diskussioner mellan SJ och berörda kommuner i frågan.

Herr talman! Jag får väl inledningsvis tacka för svaret, även om jag måste säga att det är minst sagt substanslöst. Debatten mellan kommunikationsminister Norling och mig själv beträffande järnvägstrafiken i Göteborgsregionen tenderar att bli en föl jetong. Våren 1971 hade jag fått kännedom om att SJ hade planer på att upphöra med spårbunden pendeltrafik på linjen Alingsås-Göteborg, varför jag interpellerade. Då uttalade sig kommunikationsministern klart positivt för en fortsatt pendeltrafik med tåg. Detta kanske var en av anledningarna till att SJ då skrinlade sina planer. Den 6 december 1973 debatterade vi åter arbetsresor på järnväg inom Göteborgsregionen, eftersom jag då i en interpellation hade undrat om inte SJ borde öka sin satsning på arbetsresorna och försöka svara för dem, inte minst på grund av att det var angeläget att spara energi. Det är många som använder bilen till arbetsresorna, och om det fanns bättre kollektivtrafik borde de kunna övergå till att använda tåg i stället. Vid den tidpunkten föreföll statsrådets positiva inställning till spårbunden pendeltrafik ha svalnat avsevärt, jämfört med två år tidigare. Jag redovisade då att det på linjerna Trollhättan-Göteborg och Kungsbacka-Göteborg över huvud taget inte fanns några tåg som var lämpliga att använda för arbetsresor. På linjerna Uddevalla-Göteborg och Borås Göteborg fanns det någon enstaka förbindelse, men i stort sett ingen som de stora grupperna kollektivanställda kunde använda. Det var alltså egentligen bara på linjen Alingsås-Göteborg som det fanns och fortfarande finns förbindelser som kan utnyttjas för arbetsresor. När jag nu hör statsrådets svar i dag kan jag tyvärr inte undgå att konstatera att statsrådets negativa inställning till att utnyttja tåg för arbetsresorna har ytterligare accentuerats — vad det nu kan bero på. Statsrådet säger: ”Kalkyler som lagts fram visar att ett bussalternativ skulle innebära bara en tredjedel av de av SJ beräknade kostnaderna för järnvägsalternativet. SJ avvaktar f. n. de berörda kommunernas ställningstagande till den framtida trafikuppläggningen.” Hur skall man tolka det? Statsrådet springer med jämna mellanrum ut och talar om hur bra vi skall få det på den kollektiva trafikens område bara vi får dessa periodkort införda. Är det möjligen så att statsrådet i dessa sammanhang leker jultomte på kommunernas och landstingens bekostnad? Är det de som helt och hållet skall svara för kostnaderna för dessa så billiga periodkort? Det är ju lätt för en kommunikationsminister att tala om hur bra det skall bli med den kollektiva trafiken, om han själv slipper vara med och betala kostnaderna för den. SJ skall tydligen inte ha några kostnader — skall SJ bedriva spårbunden kollektivtrafik skall man ha mer betalt för det än vad kostnaderna uppgår till, såvitt vi förstår. I svaret sägs: ”Kostnadsberäkningen bygger på vissa antaganden om bankapacitet, trafikstandard, stationsutformning och utrustning.” Vilka är dessa antaganden? Och hur är beräkningarna gjorda? Det är såvitt jag förstår förborgat för dem som sedan skall ta ställning och fatta beslut om de skall använda järnvägseller bussalternativet. Får de bara en kalkyl som visar att tågalternativet kommer att kosta tre gånger så mycket som bussalternativet blir möjligheterna för kommunerna att välja tågalternativet praktiskt taget lika med noll. Är alla de investeringar som SJ säger krävs för ett bibehållande av spårbunden pendeltrafik verkligen föranledda av pendeltrafiken som sådan? Eller är de inte i flera fall i lika hög grad beroende av att man vill öka fjärrtrafiken? En annan fråga som inte alls kommer in i bedömningen och som samhället väl borde dra konsekvenserna av är de miljömässiga effekterna av att man flyttar över trafiken från järnväg till buss. Ingen skall tro att alla de människor som i dag reser med tåg — och det är alltså många —- utan vidare i stället skulle kunna använda buss. De får restider som i de flesta fall blir fördubblade. Det finns redan i dag exempel på detta. Bussen mellan Lerum och Göteborg tar sålunda upp till 45 minuter tidtabellsenligt under det att tåget tar 20 minuter. Det är alldeles uppenbart att om man hänvisar trafikanter till bussar kommer de i många fall att tvingas välja bilen för att inte få alltför långa restider. Här kan jag höra invändningen att man kan tänka sig expressbussar på motorvägen. Ja, det kan man göra i viss mån, men då kan man inte plocka upp resenärer utefter vägen, så då blir de samhällen som ligger utefter exempelvis sträckan Lerum-Göteborg inte betjänta av denna busslinje. Eller också måste man dubblera och arrangera på olika sätt för att över huvud taget tillgodose trafikanternas intressen. Sedan säger statsrådet i näst sista meningen något mycket intressant: ”Jag vill härvid framhålla att lokal pendeltrafik på järnväg fordrar förhållandevis stora trafikvolymer för att vara ett alternativ till busstrafik.” Vad menar statsrådet med detta kryptiska uttalande? Menar statsrådet att det inte finns förhållandevis stora trafikvolymer på sträckan Alingsås-Göteborg? I så fall måste det innebära att statsrådet lägger en kall hand över all pendeltrafik utanför storstadsregionerna. Mig veterligt finns det inte någon bandel som har ett trafikunderlag som motsvarar det som Alingsås-Göteborg har. Jag skall därför be att något få redovisa trafikutvecklingen här. Jag har fått siffrorna per telefon i dag från Göteborgsregionens kommunalförbund. Där har man gjort en undersökning av trafiken, och den visar att under åren 1971-1975 har pendeltrafiken ökat med 15-20 96. Det är alltså inte, som det så ofta sägs från SJ:s sida, så att trafikanterna har svikit SJ. Antalet trafikanter har alltså ökat med 15-20 96, och antalet enkelresor är f. n. drygt 3 700 per vardag. År 1970 uppgick antalet resor på Alingsåsbanan till drygt 800 000. I dag är antalet i varje fall drygt 1 miljon enligt de uppskattningar som gjorts. SJ har av någon anledning ingen egen statistik, som jag har kunnat få tillgång till. Den upphörde SJ att lämna till Göteborgs kommun år 1970, fick jag veta vid förfrågan hos kommunen om varför den tabellen hade försvunnit ur Göteborgs statistik. Kommunen har sedan lagt upp en helt annan statistik, som jag nu ber att få redovisa. Den statistiken gäller utvecklingen av den totala tågtrafiken från Göteborg under senare år. Jag tycker att den statistiken är intressant. Jag läser här upp siffrorna avrundade. År 1971 hade vi 25 700 avgående tåglägenheter. Vi sålde 666 000 biljetter, och det gav 28,8 milj.kr. i intäkter. År 1972 hade antalet tåglägenheter reducerats till 24 200. Antalet försålda biljetter hade ökat till 706 000, och biljettintäkterna hade ökat till 32 milj.kr. År 1973 hade vi 23 800 avgående tåglägenheter, alltså en fortsatt minskning. Antalet försålda biljetter hade ökat till 731 000 och biljettintäkterna till 35,6 milj.kr. År 1974 slutligen hade antalet avgående tåglägenheter ytterligare reducerats, till 23 600. Antalet sålda biljetter hade ökat till 846 000 — det var kanske ett utslag av energikrisen. Biljettintäkterna hade ökat till 45,5 milj.kr. Under denna fyraårsperiod har alltså antalet tåglägenheter minskats med nära 10 ?6, medan antalet sålda biljetter ökat med nära 25 26 och biljettintäkterna med nära 60 96. Detta kan inte, herr kommunikationsminister, tyda på att det är resenärerna som övergett SJ, men SJ är tydligen på full väg att överge sina resenärer, dvs. att driva ut dem på landsvägen med de miljömässiga och andra negativa konsekvenser som blir följden härav. Jag vill avslutningsvis, herr talman, ställa två frågor till kommunikationsministern: 1. Är kommunikationsministern inte beredd att i stora drag redovisa underlaget för SJ:s kalkyler när det gäller dessa beräkningar? Jag begär inte några detaljer, men det vore t.ex. intressant att få veta huruvida man i sitt investeringsunderlag räknat med exempelvis gångtunnlar, som uppenbarligen inte krävs för lokaltrafiken utan bara för fjärrtrafiken, eftersom man där har så höga hastigheter att folk inte kan gå över vid plankorsningar utan risk för att bli överkörda. 2. Varför har kommunikationsministern inte gett något svar på den tredje frågan i min interpellation, dvs. om SJ:s krav är förenliga med det trafikpolitiska handlingsprogram som är under utarbetande i departementet?

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag säga: Ett tunnare och mer intetsägande svar torde man knappast kunna få här. Beskedet i dag till oss interpellanter står i bjärt kontrast till de offensiva uttalanden som herr Norling gjorde så sent som i lördags. Då talade han om en satsning på kollektivtrafiken. Det talet innehöll en hel del av offensiva grepp. Men i sitt svar i dag har kommunikationsministern återgått till en passivitet som knappast kan främja kollektivtrafiken. På min fråga om statsrådet var beredd att ta några initiativ för att den spårbundna lokaltrafiken Alingsås-Göteborg skulle kunna upprätthållas och vidareutvecklas får jag alltså negativt besked. Herr Norling anser att det är angeläget att slå vakt om kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter, men han skickar med brasklappar om att man bör se det hela i långt perspektiv. Denna målsättning och trafikanternas krav på en väl fungerande kollektiv trafikservice uppnås endast om trafiken bedrivs i rationella former med beaktande av kostnaderna för trafiken, säger statsrådet vidare. Ja visst, det är ett riktigt konstaterande. Men när herr Norling säger att valet av trafikmedel får göras med hänsyn till förutsättningarna i varje enskilt fall får man en känsla av att kommunikationsministern ser till varje enskilt tågsätt eller rent av till varje enskild tågkilometer. Det är något av en uppgiven hållning i det som avslutar svaret. Även om inte statsrådet säger det rent ut måste jag tolka herr Norling så, att han inte är beredd att göra något för den aktuella järnvägssträckan, så att trafiken där kan upprätthållas och vidareutvecklas. Med det beskedet har statsrådet Norling ökat på en oro som man utmed järnvägslinjen Alingsås-Göteborg känner inför SJ:s propåer. Man får osökt den känslan att SJ inte är särskilt intresserad av att behålla sina kunder. För enligt SJ:s resonemang så skall kommunerna utmed linjen betala för att SJ tar upp och befordrar passagerarna i sina egna vagnar på sin egen transportväg. Att kommunerna skulle avkrävas en dyr nota för att SJ under en lång följd av år åsidosatt nödvändig förnyelse av vagnpark, bana och stationer kan knappast vara riktigt. Om SJ hade investerat i nya vagnar och erbjudit service vad gäller tågtider m.m., skulle antalet tågpendlare med stor säkerhet ha ökat. Att nu begära en kommunal subvention på många tusen kronor per resenär och år är snudd på oförskämdhet mot resenärerna, som har betalat sitt månadskort år för år och därmed gjort rätt för sig. Och det är dessutom en utpressning mot de berörda kommunerna. Den preliminära kostnadsberäkning som SJ gjort och nu presenterar kommunerna uppfattas som ett försök att skrämma kommunerna genom att man presenterar en räkning som kommunerna inte har råd att betala. Dessutom kan ju kommunerna inte göra en bedömning av SJ:s krav, eftersom de principer, efter vilka SJ gör en sådan beräkning, inte är öppna för kommunerna att ta del av. Att det skulle vara så omöjligt att fortsätta den spårbundna trafiken har jag mycket svårt att tro på. Och det är många med mig som uppfattar det som ett svepskäl för att SJ vill bli av med lokaltrafiken på den här sträckan. För om SJ drar in pendeltågen och ersätter dem med bussar, så kommer efter en kort tid antalet passagerare att sjunka så pass mycket att SJ drar in några bussar, antalet passagerare sjunker, ytterligare bussar dras in osv. Då har det bara fått den effekten att de nuvarande tågresenärerna har körts ut på E 3 i sina privatbilar, och man frågar sig: Var finns den bussterminal eller de tusentals extra parkeringsplatser som skulle krävas i Göteborgs centrum för att klara av den här trafiken? Detta är en trafikpolitisk fråga av hög rang, som borde få en större prioritet när regeringen handlägger de här problemen. Det är en miljöfråga har det sagts, men det är också en trafiksäkerhetsfråga och i förlängningen en stor samhällsekonomisk fråga. Statsrådet Norlings käcka och hurtfriska uttalande den 1 maj om satsning på kollektivtrafiken visade sig alltså inte vara så mycket värt. Ambitionen räckte inte över söndag och måndag, utan herr Norling har i dag återgått till den passiva hållning, som vi tyvärr tidigare har fått lyssna på här i kammaren vid flera tillfällen. Det är att beklaga, därför att riksdagen har ändå uttalat att trafikpolitiken skall ha en offensiv inriktning, där SJ satsar på en aktiv försäljning. Det har inte följts upp. Statsrådet har inte heller här sagt att han tänker initiera någon aktivitet för att klara ut det problemet. Det är den grå sanningen och den trista verkligheten, som statsrådet Norling här ger i dag. Det innebär, som jag ser det, att riksdagen inte kan slå sig till ro med de besked som vi har fått. Riksdagen måste ånyo ta initiativ för att säkra en fungerande kollektivtrafik, säkra den också när det gäller lokal pendeltrafik på våra järnvägar.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här frågan därför att den intresserar mig sedan flera år tillbaka. Jag har haft tillfälle att följa utvecklingen på linjen Alingsås-Göteborg och tycker att den har konsekvenser för hela frågan om hur vi skall ha det med trafikpolitiken i detta land. Därför anser jag frågan värd en ingående diskussion. Jag skulle först vilja fråga kommunikationsministern om uttalandet i interpellationssvaret inte innebär en dödsdom över all regional passagerartrafik med järnväg. Om trafikunderlaget på linjen Göteborg Alingsås inte är tillräckligt för att motivera en järnvägstrafik, var kan vi då — om vi bortser från Stockholmsregionen — finna något trafikunderlag av motsvarande omfattning?

Nu är det emellertid min bestämda uppfattning att de kalkyler som SJ lagt fram inte är rättvisande och att de därför inte kan utgöra ett vederhäftigt underlag för ett ställningstagande. Många tecken tyder på att SJ anser att persontrafiken på denna sträcka är obekväm. Man vill nämligen ha fram snabbtåg på sträckan Göteborg-Stockholm — och det tycker jag i och för sig är bra — och det är ju lättare att få snabbtågsförbindelser på en sträcka om man inte har lokaltåg där. Om det skulle vara så att det är tekniskt omöjligt att förena en lokaltågstrafik Alingsås-Göteborg med en snabbtågstrafik Göteborg-Stockholm, då förstår jag att man måste komma i en valsituation. Eftersom jag har intresserat mig mycket för denna fråga har jag emellertid talat med många experter på detta område, och samtliga är överens om att det är fullt tekniskt möjligt att förena dessa två slag av trafik. Men det är naturligtvis bekvämare för SJ att slippa räkna med lokaltåg. På vad grundar jag min bedömning att SJ här har begärt ett pris som är orimligt högt? Jag kan i det sammanhanget nämna att Göteborgsregionens kommunalförbund har gjort en investeringskalkyl som utgår från SJ:s specifikation över de investeringar som skall göras. Denna investeringskalkyl stannar på drygt 100 milj.kr. i stället för SJ:s uppgift om 160 milj.kr. Det är alltså en avsevärd skillnad, även med tanke på att många anser att en del av de investeringar som SJ tagit upp på sin lista inte är motiverade av enbart lokaltrafiken utan av den totala trafiken på västra stambanan. Om jag minns rätt begär SJ 19 milj.kr., motsvarande årskostnaden för den aktuella tågtrafiken. Det finns vissa siffror som — även om alla siffror i detta sammanhang ännu inte tagits fram — tyder på att SJ:s totala intäkter från tågtrafiken i hela Göteborgsregionen f.n. håller sig kring 7 milj.kr. Jag reserverar mig för att siffran kanske inte är hundraprocentigt korrekt, men den ger ändå en antydan om storleksordningen av denna intäkt. Vi finner alltså att det inte föreligger något samband mellan den investeringskalkyl som SJ lägger fram och den som lagts fram av Kommunalförbundet, och inte heller mellan de subventioner SJ begär av kommunerna och de intäkter som man f.n. tar in. Man kan i det sammanhanget diskutera i vad mån kommunerna skall betala hela kostnaden, men jag skall inte ta upp den frågan nu utan uppehålla mig vid frågan om den verkliga kostnaden för passagerartrafiken. Man kan fråga sig varför inte SJ och kommunerna kan sätta sig ned och resonera om saken, om man nu har dessa olika uppfattningar. Varför kan de inte — såsom man gjort när det gällde bussföretagen — i lugn och ro diskutera för att få fram en korrekt siffra för dessa kalkyler? Men SJ vägrar att ge några som helst detaljer och säga något som helst om de principer som ligger till grund för uppgiften. Då frågar jag mig: Kan SJ fortsätta att bara diktatoriskt lägga kalkyler på bordet och vägra förhandla om kostnaderna? Nej, jag tycker inte det. Det är ju dock så att såväl regering som riksdag vid upprepade tillfällen underkänt SJ:s kalkyler. Herr Norling har gjort det, och vi har gjort det här i riksdagen. När SJ inte fick lov att höja sina pensionärsbiljetter med inemot 50 96 begärde de ett statsbidrag på 23,3 milj.kr. Kommunikationsministern sade nej — han fann inte detta krav vara motiverat, och riksdagen sade nej. I När vi tog bort snittaxan skickade SJ en räkning på 3,5 milj.kr., men kommunikationsministern sade nej — han fann inte kalkylen vara riktig och kravet berättigat, och riksdagen sade nej. När vi diskuterade frågan om nedläggning av bandelar, där vi hade olika uppfattningar om under vilka former prövningen skulle ske, uppskattade SJ besparingarna till 18 milj.kr. Departementet underkände SJ:s siffra och sade att det gällde 30 milj.kr. Gång på gång har alltså SJ:s sätt att räkna underkänts av såväl regering som riksdag. Då tycker jag inte att SJ kan fortsätta med att bara kräva | och säga: Här får ni, var så goda, tag det här budet eller förkasta det, vi ger oss inte in på någon diskussion om hur vi har räknat i det här fallet. Sedan skulle jag vilja fråga kommunikationsministern, när han nu utan vidare tycks ställa sig bakom SJ:s uppgifter: Har kommunikationsministern räknat ut den samhällsekonomiska kostnaden för att flytta över tågtrafiken till landsväg?

Företrädare för Kommunalförbundet, som jag har talat med, har sagt att de inte kan råda sina kommuner att acceptera den kostnad som SJ begär —- de finner den orimligt hög.

Kommunikationsministern och jag är ju överens om att man inte bara skall se detta företagsekonomiskt utan göra en bredare bedömning. När man gjorde den s.k. Hörjelöverenskommelsen utgick man från ett särkostnadsresonemang. I vissa diskussioner som jag har haft med företrädare för SJ:s distrikt har de börjat med att säga att vad de vill ha är bara täckning för sina merkostnader för den här trafiken, men det har man sedan gått ifrån och sagt att man går på den totala kostnadstäckningen. Det är alltså en annan utgångspunkt än den som fanns för Hörjelöverenskommelsen.

Är det inte så viktigt att kunna behålla denna trafik på järnvägen att det vore värt en särskild utredning, herr kommunikationsminister, där man verkligen satte sig ner och försökte finna en lösning på den här frågan?

Herr talman! Jag uppfattade från början interpellationen och frågan som att vi här i dag skulle göra som vi plägar göra i riksdagen, nämligen diskutera principer för hur den kollektiva trafiken bör vara ordnad. När jag lyssnat på de inlägg som gjorts har jag snarast kommit fram till att vad man vill diskutera egentligen är hur en överenskommelse skall se ut om kollektivtrafiken mellan Alingsås och Göteborg. Det skall vi väl ändå försöka undvika. När man hört på herr Torwald, och inte minst på herr Jonsson i Alingsås, måste det intryck man hittills fått ut av debatten vara det att vi här i riksdagen egentligen skall ge oss in och diskutera krona mot krona, tåg mot tåg och buss mot buss på den aktuella sträckan. Jag kommer inte att delta i den debatten, och om det skall uppfattas som att jag skulle vara motståndare till kollektivtrafik så tar jag den kritiken med ro.

Herr Jonsson i Alingsås har, om jag inte missuppfattade honom, satt likhetstecken mellan kollektivtrafik och rälsbunden trafik. Det är alldeles fel. Det finns många områden i vårt land som aldrig haft möjlighet att tillgodogöra sig järnvägstrafik, där man får använda sig av landsvägen för att klara den kollektiva trafikservicen. Det finns många områden i vårt land med järnvägstrafik där man funnit att ett komplement på landsvägen för människorna har varit det enda riktiga. Bebyggelseplanering, samhällets omstrukturering och en rad andra ting har givit de naturliga förutsättningarna att utnyttja landsvägsbussen. Därför tycker jag att det är något ensidigt att göra som herr Jonsson i Alingsås, nämligen konstatera att om man icke kan använda tåget skall man också säga farväl till kollektivtrafiken. Det resonemanget tycker jag också kan gälla problemet med järnvägstrafiken Alingsås-Göteborg.

Här i regionen styrs landstinget av de borgerliga på ett sätt som redan har skrämt de flesta människor. Vi har här bl.a. ett område där vi har järnvägstrafik och har haft det i många år, nämligen det område som betjänas av Roslagsbanan. Det kan knappast vara någon hemlighet för interpellant och frågeställare att Stockholms läns landsting — helt borgerligt styrt — i många år har diskuterat att lägga ned järnvägstrafiken på Roslagsbanan och ersätta den med busstrafik. Visserligen har man inom borgerligheten varit lika oenig i den här frågan som i alla andra frågor, men ändå har det hela så sakteliga lett fram till att man kopplar bort den ena vagnen efter den andra på Roslagsbanan och ersätter med landsvägsbussar. Eftersom herr Gustafson i Göteborg i diskussionen drog in trafikpolitiken som sådan föreställer jag mig att det kunde vara intressant att få svar på frågan om man inom de borgerliga partierna mäter med olika mått när det gäller Göteborgsoch Stockholmsregionerna. Om vi får ett klart och entydigt svar på den frågan kanske vi kan föra diskussionen om järnvägstrafik kontra busstrafik litet mer realistiskt än åtminstone herr Jonsson i Alingsås gjorde. Sedan till sakfrågorna. I början av 1960-talet var situationen beträffande kollektivtrafiken i Storstockholmsområdet, som också har diskuterats här, ungefär densamma som man nu upplever i Göteborgsregionen. Lokaltrafiken på järnväg var här då förlustbringande för SJ. Järnvägsmaterielen var föråldrad och nedsliten. Samordningen med andra kollektiva färdmedel var outvecklad och trafiken var splittrad på en mängd olika kollektivtrafikföretag här i regionen. Hur gjorde man då? För att möta den allt hårdare konkurrensen från privatbilismen och för att säkra en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning inledde man ett omfattande kommunalt samarbete. Stockholms läns landsting blev huvudman för kollektivtrafiken och man valde att satsa på en omstrukturering och en upprustning av trafiken. Bland mycket annat träffade man ett entreprenadavtal med SJ om pendeltrafik på järnväg. Till grund för det avtalet låg ett omfattande investeringsprogram, inkluderande bl.a. anskaffning av moderna pendeltågsvagnar, anläggande av särskilda pendeltågsstationer, en långt gående taxesamordning och en rad andra ting. I dag vet alla i den här regionen att denna satsning slagit väl ut, och lösningen i Stockholmsområdet har blivit förebilden för andra regioners uppläggning av kollektivtrafiken — jag talar då bl.a. om den tekniska uppläggningen. Utifrån mitt resonemang om att det bör finnas ett visst resandeunderlag för att man skall kunna driva trafiken på ett ekonomiskt såväl som tekniskt, turtäthetsmässigt osv. riktigt sätt frågar herr Torwald hur stort jag menar att det resandeunderlag bör vara som skall ligga till grund för järnvägstrafik. När det gäller den jämförelse jag här gör för ögonblicket, mellan Storstockholmsområdet och Göteborgsregionen, vet både herr Torwald och jag att förutsättningarna i Storstockholmsområdet beträffande resandeunderlaget varit relativt gynnsamma. Antalet pendelresor på tåg uppgår i denna region nu till ca 100 000 per dag. Herr Torwald och herr Gustafson i Göteborg har angett siffran för Göteborgsregionen till ca 4 000. Vi kan inte fastna för någon exakt siffra. Jag menar att detta är en skillnad som ändå måste markeras i en sådan här diskussion. Man kan inte bara gå förbi den genom att säga att 100 000 resp. 4 000 pendelresor må gå på ett ut — det må väl bli samma möjligheter till kostnadstäckning vid 4000 som vid 100 000 resor per dag. Jag tror inte att herr Torwald vill fullfölja ett resonemang i den riktningen. Det är alldeles självklart mycket kostsammare att direkt kopiera Stockholmsmodellen i Göteborgsregionen nu. Det måste vara mycket kost sammare att i en region med 4 000 resande sätta in en pendeltrafik motsvarande den som finns i en region med 100 000 resande per dag. Det har inte något att göra med diskussionen huruvida det skall vara ett järnvägsalternativ eller icke. Den kan vi föra ändå. Nu talar jag om kostnader för att genomföra pendeltrafik på olika håll med olika resandeunderlag. Det bör rimligtvis vara en ambition hos oss att skilja mellan diskussionen om ekonomiskt underlag och frågan om vi ändå i det enskilda fallet skall välja järnvägsalternativet trots dettas högre kostnader. Det vore värdefullt om herr Torwald och även herr Jonsson i Alingsås åtminstone en bit kunde följa resonemanget att det gäller i dag ekonomiskt icke jämförbara storheter. Till bilden hör också att man i Göteborgsregionen i stor utsträckning redan valt att satsa på kollektiv busstrafik, t.ex. mellan Kungsbacka och Göteborg och mellan Kungälv och Göteborg. Varför man gjort det kanske herrar Torwald och Jonsson i Alingsås vet bättre än jag. Men sanningen är alltså att man har valt att satsa på busstrafik i stor utsträckning på dessa sträckor. Min uppfattning är att kollektivtrafiken måste hålla en hög standard för att kunna hävda sig mot privatbilismen. Det duger inte att erbjuda en halmesyr i kollektivtrafiken om man skall slåss med bilismen om resenärerna. All erfarenhet säger det. Med tanke på järnvägsinvesteringarnas långa livslängd är det naturligt att man när man inom SJ på kommunernas uppdrag räknar på vad en pendeltrafik på järnväg skulle kosta inte gjort något avkall på standardkraven. Skall man sätta i gång med en kollektiv pendeltrafik på räls i Göteborgsregionen som gör skäl för namnet, skall det också vara en tättrafik, som så långt möjligt motsvarar de resandes önskemål. Till detta kommer att den också bör vara så prisbillig som möjligt. Men självklart är man inom SJ beredd att, om beställaren så önskar, lägga upp en lokal trafik på järnväg som motsvarar lägre standardkrav, exempelvis beträffande turtäthet. Men är det något alternativ för denna region? Naturligtvis inte. Nu underkänner alla de tre meddebattörerna de kalkyler som SJ har lagt fram. Jag skall inte ta upp någon diskussion om det. SJ har sagt att det är preliminära kalkyler, som trots att de har denna karaktär visar att bussalternativet från kostnadssynpunkt skulle vara det klart fördelaktigaste. Men man har lämnat över kalkylerna och inbjudit till en diskussion med regionen om dessa siffror. Kommer regionen att lägga fram något motförslag på denna punkt? Kommer man att föra seriösa överläggningar som utgår från SJ:s förslag? Om man skulle tro på vad herr Torwald och herr Jonsson i Alingsås säger, är risken stor att man slår igen dörren och inte sätter sig ner och resonerar. Vilken nytta det kan ha för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen vet inte jag. Herr Gustafson i Göteborg sade, fritt återgivet: SJ bara ställer ultimativa krav. Får man inte dem tillgodosedda blir det ingenting. Fram till i dag har såvitt jag vet regionen inte svarat med anledning av SJ:s preliminära kalkyl. Jag skulle kunna travestera herr Gustafson och säga: Det är väl inte så att regionen ställer krav på att få inga kostnader alls — blir man inte tillgodosedd i det avseendet, blir det ingen kollektivtrafik tillsammans med SJ? Nej, inte skall vi föra en sådan debatt, herr Gustafson. Vi skall naturligtvis föra en debatt som syftar framåt och som visar alla parters vilja att sätta sig ned och diskutera. Blir man inte överens, får man konstatera det och se vad som skall ske efter det att man misslyckats och förhandlat i botten. Jag är säker på att det innerst inne är herr Gustafsons i Göteborg syn på den delen av frågan och att här inte skall förekomma någon form av speciella slutliga krav från någondera parten. Men det måste, som jag sagt i mitt svar, vara de berörda kommunerna som i första hand sinsemellan och sedan i förhandlingar med SJ skall söka komma fram till en acceptabel lösning av detta problem. Beträffande den trafikökning på väg som skulle bli följden om pendeltågen ersattes med bussar har vi i dag hört av herr Jonsson i Alingsås att om man ersätter pendeltågen med bussar, tar trafiken slut ganska snart därför att de resande inte kommer att åka kollektivt om de inte får åka tåg. Det var en märklig nyhet. De erfarenheter som jag fått del av har talat i den rakt motsatta riktningen, nämligen att om man gör det möjligt för människorna att åka kollektivt till och från arbetet, till och från olika serviceställen och helst kommalitet närmare resp. slutmål — bostaden, servicestället, affären, sjukkassan, doktorns mottagning eller vad det kan vara — än vad som är möjligt när man åker tåg, är det klart att man använder det färdmedel som ger den bästa servicen. Hur det skall kunna leda till att den resande allmänheten slutar att åka kollektivt om man byter ut tåget mot bussen återstår att förklara. Jag är tillbaka vid herr Jonssons i Alingsås resonemang om att kollektiv trafik är tågtrafik. Det är ett felaktigt tänkande på gränsen till det farliga. Det skulle innebära att man diskvalificerar bussen som ett nyttigt kollektivt transportmedel. Man kan säga att det rent av är att skrämma människorna från att använda detta kollektiva färdmedel, när man utgår ifrån att det är det sämsta tänkbara alternativet. Får jag fråga om det kanske är så att interpellanten och frågeställaren tycker att privatbilen är bättre än bussen, om det nu är så ofördelaktigt att åka landsvägsbuss? Den diskussion som vi fram till nu har fört utifrån det svar som jag har lämnat borde kunna leda till vissa samstämmiga synpunkter. Den första skulle vara att dessa svårlösta frågor klarar man inte av genom att ställa ensidiga yrkanden, från vare sig den ena eller den andra sidan. Den andra skulle vara att den slutliga sanningen i dessa komplicerade frågor näppeligen kan komma fram vid en interpellationsdebatt, utan att man bör ge möjligheter åt parterna att fortsätta diskutera utifrån de bud som kan tänkas ligga. Den tredje borde vara att vi skulle akta oss för att i onödan anklaga varandra för att misskreditera den kollektiva trafiken. Om det är någonting som i riksdagen under de senaste åren inte varit kontroversiellt, trots i övrigt skiljaktiga uppfattningar i trafikfrågor, så är det väl satsningen på den kollektiva trafiken. Vi har haft delade meningar om t.ex. formerna och kostnaderna för kollektivtrafiken, men grundtanken om att den kollektiva trafiken skall utvecklas har såvitt jag förstår omfattats av samtliga partier. Därför är det litet av demagogi när herr Jonsson i Alingsås gång på gång i sitt inlägg försöker vinna någon form av poäng genom att ställa uttalanden av mig om en bättre kollektivtrafik mot ett svar som jag här har lämnat och som bygger på att förhandlingar pågår i en av landets regioner. Han gör gällande att det jag den ena dagen sagt om kollektivtrafiken skulle stå i ett motsatsförhållande till det jag sagt den andra dagen. Jag tar inte så allvarligt på detta, eftersom jag är övertygad om att herr Jonsson i Alingsås är tämligen ensam om uppfattningen. Sammanfattningsvis och som svar på de frågor som bl.a. herr Sven Gustafson i Göteborg ställde till mig vill jag säga följande. Herr Gustafson frågade om SJ har rätt att på det här sättet ställa krav och att inte lämna ut uppgifter. Han ställde också en rad andra frågor. Min objektiva uppfattning är — så långt den nu kan sträcka sig, eftersom vi inte skall gå in i detaljer under pågående överläggningar och förhandlingar — att det material som behövs för att man skall kunna mötas som jämbördiga förhandlingspartner i dessa stora frågor bör vara tillgängligt. Annars lär man knappast kunna komma till något resultat. En annan fråga som herr Gustafson ställde var om jag skulle vara beredd att redan på det här stadiet förorda en utredning om kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Ja, under den avgörande förutsättningen att man inte inom överskådlig tid kan lösa den för människorna i Göteborgsregionen viktiga frågan om hur deras kollektivtrafikservice skall vara ordnad, är det möjligt — jag betonar det — att det i ett visst läge kan vara riktigt att göra en övergripande översyn. Vi har prövat den saken en gång, nämligen i Stockholmsregionen. Men det skulle vara felaktigt av mig att inte till det svaret tillägga att jag betraktar kommunalmännen i Göteborgsregionen, liksom i andra regioner i landet, som varande intelligenta, klarsynta och framsynta och att det skulle innebära en diskvalificering av dem om jag i dag sade att vi skulle fatta beslut om en sådan översyn. Låt kommunalmännen och SJ pröva sina krafter mot varandra i de överläggningar som nu pågår. Lyckas man inte efter allvarligt menade försök nå ett positivt resultat, har vi alla — det vill jag säga till mina meddebattörer — ett ansvar för att lösa denna fråga. Jag tror emellertid parterna både om den goda viljan och om kunskaperna att klara dessa frågor.

Herr talman! Det är en smula gåtfullt för mig hur vi kom att halka över på Stockholmsregionens trafikförhållanden i den här debatten. Men det må tillåtas en göteborgare att göra den funderingen om det var den enda positiva inställningen till spår som kunde skönjas i den skenmanövern att hålla sig borta från Göteborgs lokaltrafik och gå över till Stockholms. Låt mig bara kort säga att när det gäller Täbybanan är det, såvitt jag vet, socialdemokraterna och moderaterna som arbetat på att den skulle bort, under det att centern hela tiden varit tveksam och, om jag är riktigt underrättad, försöker att få beslutet upphävt. Nog om Stockholmsregionen. Det drogs en parallell här beträffande passagerarunderlaget som verkligen är i det mest demagogiska laget. Sträckan Göteborg-Alingsås har en längd av ca 5 mil. Den och dess 4000 resenärer vill statsrådet jämföra med hela Stockholmsregionen. Vill alltså statsrådet hävda att det på en sträcka av 50 km finns 100000 resenärer i Stockholmsregionen? Det måste ju statsrådet mena när statsrådet hela tiden drar parallellen mellan 100 000 och 4 000. Det rör ju sig om helt andra avstånd, helt andra sträckor och ett flertal järnvägslinjer. Men nog med det — jag skall gärna erkänna att Stockholm har ett bättre underlag än Göteborg. Det var ju därför jag ställde frågan: Är det alltså så att det inte skall finnas spårbunden lokaltrafik någon annanstans än i Stockholmsområdet? Det är tydligen den uppfattningen statsrådet har och den baserar han på det förhållandet — och det är också SJ:s inställning — att när man överväger om man skall ha pendeltrafiken på tåg eller buss, då skall man utgå från företagsekonomiska bedömningar. Inte ett ord har statsrådet sagt om några samhällsekonomiska bedömningar i det här sammanhanget, trots att dessa hela tiden har satts i förgrunden när riksdagen diskuterat dessa frågor. Riksdagen har sagt att det får inte bara bli fråga om en företagsekonomisk bedömning utan det måste också göras en samhällsekonomisk bedömning, där man väger in konsekvenserna för vägbyggnation, miljöeffekter och en hel del annat. Nu säger statsrådet att det var ju principerna vi skulle diskutera. Ja, vi ville just diskutera principerna för att transportera 4 000 resenärer på en relativt kort sträcka mellan Göteborg och Alingsås där det finns en dubbelspårig järnväg. Där ligger i stort sett alla samhällen — det är möjligt att statsrådet inte känner till det — väl koncentrerade i anslutning till järnvägsstationerna.

Det finns redan några busslinjer som klarar trafikförsörjningen av de samhällen som ligger perifert i förhållande till järnvägen. Dessa är det alltså över huvud taget ingen diskussion om. Sedan ifrågasätter statsrådet om Kommunalförbundet har någon aktiv vilja att lösa dessa problem. Ja, det har man väl verkligen visat genom att arbeta fram ett förslag till lösning. Men innan man kan ta ett beslut måste man ju veta vad det kostar. När då SJ presenterar räkningar utan att verifiera underlaget så är det omöjligt att föra en seriös förhandling. Jag frågade här: Ingår i SJ:s krav bl.a. ett tiotal gångtunnlar för sammanlagt ca 10 milj.kr., gångtunnlar som endast krävs därför att fjärrtågen får så höga hastigheter? Dessa har inte ett dugg med lokaltrafiken att göra. Är det sant eller är det inte sant att investeringskalkylen bl.a. tar med dessa gångtunnlar? Är det sant att man i sitt krav bl.a. tar med en rätt kraftig upprustning av banvallen, som i princip i första hand behövs för att man skall kunna klara de höga hastigheter som fjärrtågen skall komma upp i? Är det sant att man räknar med ett flertal dubbelspårsbyggnationer på olika stationer längs sträckan Göteborg-Alingsås? Det är ju sådana saker som måste klarläggas. Här antyder statsrådet att kommunerna skulle vara intresserade av att förhandla om ett alternativ där man reducerat kostnaderna genom att dra in ett antal tåg, dvs. åstadkomma en lägre trafikservice genom att det fanns färre förbindelser att tillgå för resor till och från jobbet. Det har aldrig ett ögonblick föresvävat förhandlarna från Göteborgs sida! Det är inte driftkostnaderna som vi ifrågasätter — de är förhållandevis låga — utan det är kapitalkostnaderna, beroende på de investeringar som för oss är dolda. Vi vet inte vilka faktorer de egentligen innehåller. Det är därför som det är omöjligt att föra en seriös förhandling. Jag upprepar mina frågor: Är statsrådet beredd att medverka till att Kommunalförbundet får tillgång till det material som behövs för att göra en seriös bedömning av huruvida SJ:s krav är rimliga eller inte? Står SJ:s krav — och påstående att det skulle kosta tre gånger så mycket med spårbunden trafik som med vägbunden — i överensstämmelse med den trafikpolitiska handlingsplan som ni arbetar med inom kommunikationsdepartementet? På den frågan har jag inte heller fått något svar.

Herr talman! Kommunikationsministern anslog försonliga tongångar i slutet av sitt anförande och sade vädjande att det inte finns någonting som misskrediterar en bra kollektivtrafik så mycket som att vi kritiserar det vi är överens om. Ja, frågan är om vi är så överens. Dagens debatt säger väl ändå att det finns en del skillnader här. Det är knappast något tvivel om det. Sedan sade statsrådet att jag försökte vinna billiga poäng genom att antyda att egentligen är nog kommunikationsministern inte så stark anhängare av en bättre kollektivtrafik, eftersom jag sade något om att det var spännvidd mellan lära och leverne. Min iakttagelse kvarstår ändå, nämligen att herr Norling mellan lördagen den 1 maj och tisdagen den 4 maj har gått från högstämda deklarationer till en passivitet som motverkar en positiv utveckling när det gäller vår framtida kollektivtrafik. Herr Norling ansåg sig emellertid inte behöva ta så allvarligt på den här kritiken som kom från mitt håll, eftersom jag står ganska ensam. Tänk, herr statsråd, om det ändå vore så väl! Då detta påstående har framförts från statsrådsbänken tycker jag det finns anledning att citera ett upprop som några av oss riksdagsmän fick från ett stort opinionsmöte nere i Floda för några veckor sedan. Man skriver så här till oss: ”SJ kräver 15 miljoner kronor per år av kommunerna för att fortsätta persontrafiken på banan mellan Alingsås och Göteborg. Det är en orimlighet. Det kan inte vara riktig trafikpolitik att föra över två tusen resenärer om dagen från tåg till buss och bil på en hårt trafikerad riksväg. Vi vädjar till riksdag och regering att ingripa för att sätta stopp för SJ:s kortsynta politik. Mötet beslöt att sända uttalandet till alla riksdagsmän i Älvsborgs län och jag vädjar till Dig att hjälpa oss att få behålla våra tåg.” Så helt ensam i fråga om oron och dessa funderingar är jag kanske inte. Varför har man valt busstrafik mellan Göteborg och Kungälv? frågar statsrådet. Ja, av den enkla anledningen att det saknas järnväg till Kungälv. Man har Ytterby järnvägsstation, men den ligger flera kilometer från Kungälv. Dessutom finns det bara ett spår på järnvägen Göteborg Strömstad, till skillnad från den järnväg vi nu diskuterar, som har två spår. Statsrådet Norling inledde med att betona att vi väl ändå skulle tala om principer och inte om hur en överenskommelse mellan kommunerna och SJ skall se ut. Vi kan inte här diskutera buss mot buss, krona för krona. Till det kan man säga att ett sådant här resonemang, som tar upp sakfrågorna, ju också innehåller en rad principer. Vad vill riksdagen göra, vad vill regeringen göra i det här läget? Därvidlag borde vi väl ändå kunna ge klarare besked än debatten hittills har gjort. Vidare anser statsrådet Norling att jag sätter likhetstecken mellan kollektivtrafik och enbart järnvägstrafik. Det kan uppfattas så, men det problem vi har diskuterat i dag har just rört den spårbundna järnvägstrafiken mellan Alingsås och Göteborg. Talet om att bygder som inte har räls eller järnväg måste ha bussar är alldeles riktigt. Men den sträcka vi diskuterat har ju räls och dessutom ett dubbelspår, den har lokal tågtrafik och trots allt en ganska hygglig trafik. Herr Norling var inne på att det skulle vara fel att säga att det blir mindre resenärer vid en övergång från tåg till bussar, för med bussarna kommer man ju närmare kunderna. Ja, det kan vara riktigt. Men vi skall också besinna att när det gäller den här bansträckningen får man köra mycket långt för att komma nära resenärerna. Om herr Norling börjar åka från Alingsås per landsväg, så finner han att resvägen mycket snabbt fördubblas om han skall ta med sig resenärer från Lövekulle, Bryngenäs, Västra Bodarne, Norsesund och Floda, för att nämna de fem första stationerna från Alingsås räknat. Jag tror att en sådan kringeltur skulle innebära så lång restid att vi också skrämmer resenärer av det skälet. Det gäller ju inte bara att komma säkert fram, utan resenärerna som åker till jobbet varje dag har också intresse av att komma fram någorlunda snabbt. Vi har ju ändå sökt nå fram till en och annan princip och det borde enligt mitt sätt att se kunna möjliggöra ett svar här på frågorna: Vad tänker regeringen göra? Utifrån vilka principer tänker man handla och vilka åtgärder leder det till? Där har vi inte fått något besked.

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse på kommunikationsministern, och jag tyckte att han hade flera intressanta synpunkter att komma med. Det borde ju också vara en gemensam strävan att nå en positiv lösning för dem som har anledning att åka på sträckan Alingsås-Göteborg. Kommunikationsministern säger att Göteborgsregionens kommunalförbund har inte svarat än. Det är sant, för Göteborgsregionens kommunalförbund håller fortfarande på med ett utredningsarbete, och detta utredningsarbete har försvårats av det faktum att SJ inte lämnar någon medverkan i detaljerna. Kommunalförbundet måste därför uppskatta SJ:s intäkter och SJ:s kostnader utan att ha kännedom om de principer som SJ för egen del tillämpar, och det är klart att det kräver mycket mera tid. När jag reste frågan om man skulle kunna ta upp det här i en utredning, så var det inte därför att jag skulle misstro Göteborgsregionens kommunalmän, utan det var därför att det hittills visats en så föga flexibel inställning från SJ:s sida. SJ vill inte gå in i en diskussion om principerna för de siffror som SJ lagt fram, när nu Göteborgsregionens kommunalförbund presenterar sina siffror och principer. SJ säger bara: ”Var så god, här är beloppet — ta det eller förkasta det!” Då kan inte ens den skickligaste förhandlare komma någonstans. Mot den bakgrunden tänkte jag att om man tar upp detta i en utredning med direktiv, som säger att båda parter skall lägga fram sina synpunkter för att försöka komma till ett resultat, så kanske SJ känner sig ha ett motiv för att göra detta. Och jag tyckte att det var mycket intressant när jag nu hörde kommunikationsministern säga att här skall det inte vara ensidiga yrkanden från något håll, utan materialet måste vara tillgängligt, så att man kan resonera sig fram till en lösning. Det låter hoppingivande, och jag förväntar mig att det skall kunna utgöra grunden för bättre möjligheter att diskutera.

Hur skall det då vara i andra regioner, där man inte kan visa upp 4000 resenärer per dag? Jag har här några tidningsurklipp, som handlar om en kollega till kommunikationsministern, nämligen kommunminister Hans Gustafsson. Han har varit i Blekinge, och i Sölvesborgs-Tidningen för den 29 mars står det bl.a. följande: ”Statsråd till hårt angrepp mot SJ. Vi kommer aldrig att godtaga ett överförande av persontrafiken från järnväg till landsväg, sade Hans Gustafsson. —-- Av reaktionerna att döma kring borden i motionshallen framförde Hans Gustafsson synpunkter som alla kände för och inte minst var de varma applåderna ett bevis för detta.” Eller jag kan läsa ur den socialdemokratiska tidningen Sydöstra Sveriges Dagblad, som skriver: ”Hårda smällar, när den offentliga servicen synades. —--—- Kritiken mot Linjeflyg var dock en mild fläkt mot den överhalning SJ fick.” Det finns alltså inom regeringen medlemmar som anser att man här bör försöka hålla den regionala trafiken så mycket som möjligt på järnväg. Nu säger kommunikationsministern att bussar kan vara bra; man skall inte undervärdera dem. Och det finns ju områden som inte har någon järnvägstrafik. Då är bussen bra som ett alternativ till privatbilen. Det är självklart. Men den intressanta diskussionen är ju hur man skall göra där det finns järnväg, herr kommunikationsminister. Föreligger det då inte anledning att se samhällsekonomiskt på denna fråga, så att man inte bara tar SJ:s företagsekonomiska kalkyler som underlag? Skall man inte då i Blekinge och Göteborgstrakten och i andra områden göra sitt yttersta för att använda järnvägen i stället för att flytta över trafiken från järnväg till landsväg? Det är möjligt att man då i många fall inte finner det vara motiverat eller att det går att göra så av samhällsekonomiska skäl — jag vill gärna säga det. Men skall inte strävan ändå vara att göra sitt yttersta för att föra över trafiken från landsväg till järnväg, när det gäller persontrafiken och då det finns förutsättningar härför? Och det är därför som jag säger, att om det inte finns motiv för att hålla passagerartrafik på järnväg då det gäller en sträcka på 50 km och 4 000 resenärer per dag, när skall det då vara motiverat? Det är från den utgångspunkten som jag tycker att man ännu en gång skall pröva denna fråga om resorna Alingsås-Göteborg.

Herr talman! Det är möjligt att det en dag visar sig att vi skall använda järnväg för pendeltrafiken mellan Alingsås och Göteborg och på många andra ställen också. Men diskussionen hittills har tyvärr haft den lilla snedvridningen att det verkar som om man menar att jag har uttalat klara besked om att järnväg inte skall användas för pendeltrafiken mellan Alingsås och Göteborg. Det har jag inte haft vare sig anledning, möjlighet eller — allra minst — önskan att säga. Vad jag har diskuterat — och det bygger på interpellationen och frågan — har varit att så långt möjligt försöka att ekonomiskt, tekniskt och samhällsekonomiskt redovisa dagsläget, med alla de brister som måste vidlåda en sådan diskussion i ett ärende som är föremål för förhandlingar mellan två parter. Herr Torwald sade apropå min lilla utvikning till Stockholm att man naturligtvis inte skall försöka jämföra 4 000 resande med de 100 000 i Stockholmsregionen. Nej, om mitt inlägg tolkas så att jag gjorde en direkt jämförelse där, så uttryckte jag mig otydligt. Jag försökte förklara bakgrunden till hela uppläggningen av pendeltrafiken i Stockholmsregionen, och jag nämnde då det antal resande, totaliter sett, som man i dag kan serva. Med det ville jag visa på att en även ekonomiskt väl fungerande kollektiv pendeltrafik — vi kommer inte ifrån att diskutera ekonomi, hur trist vi än tycker att det är — blir lättare att åstadkomma om underlaget är större. Självfallet skulle man kunna tänka sig att öka siffran 4 000 med ytterligare 4 000, 10 000, 15 000, osv., om man tog in fler linjer i Göteborgsområdet i en total kollektiv pendeltrafik. Min lilla utvikning om Roslagsbanan syftade egentligen bara till att visa på att de olika partierna i olika delar av landet — vi behöver väl inte stå här och pådyvla varandra några andra uppfattningar än de som var och en står för — kan ha olika uppfattningar om det riktiga eller oriktiga i en viss politik när det gäller kollektivtrafik. Det är inget märkligt i det. Det var inte tänkt som något annat än ett påpekande av detta. På ett ställe menar man att bussen kan göra en bättre insats både ekonomiskt och för människorna, medan man i en annan region menar att den inte kan göra det. Det är väl riktigt, som herr Torwald sade, att hans parti motsatt sig en nedläggning av Roslagsbanan; det har jag också lärt mig av debatten här uppe. Men det måste ändå fattas ett beslut, och ett sådant har också kommit till stånd i Stockholms läns landsting. Det har pekat mot att man skall lägga ned Roslagsbanan. Hur konstellationen där har varit är en sak. Stockholms läns landsting är trots allt — oavsett vad vi tycker om beslutet — ett borgerligt styrt landsting. Jag lägger som sagt inte mer i det än att man kan ha olika värderingar. Herr Torwald sade att jag inte med ett ord nämnt de samhällsekonomiska bedömningarna. Jag tycker det är litet orättvist. Jag försökte åtminstone — jag kanske inte lyckades — att ta in i bilden bl.a. ekonomin för människorna, vilken jag trots allt lägger stor vikt vid. Dessutom försökte jag visa på att landsvägsbusstrafik för de enskilda människorna i en region i många fall kan vara bättre. Det är också en form av samhällsekonomi, att se till att människorna kan utnyttja sin fritid på ett bättre sätt än till att åka med ett färdmedel som kanske inte tillfredsställer deras önskemål. Det är inte säkert att bussen alltid är underlägsen tåget i de sammanhangen. Det vet vi alla som bor i storstadsregioner, där villabebyggelsen — som sprider ut sig runt tätorterna — tenderar att öka kraftigt. Där kan bussen otvivelaktigt utföra en mycket god kollektiv trafikinsats, som vida överträffar tågets, om man ser det från de enskilda människornas synpunkt och bortser från andra synpunkter. Det tycker jag trots allt, herr Torwald, var ett litet försök till inblick i den samhällsekonomi som handlar om de enskilda människornas samhälleliga agerande och även deras ekonomi. Det är för mig omöjligt att svara på om SJ:s förslag bygger på den ena eller andra förutsättningen, som herr Torwald talade om. Herr Torwald nämnde gångtunnlar, en kraftig upprustning av banvallen osv. Jag ber om herr Torwalds förståelse för att det för mig är helt omöjligt att gå in i en detaljdiskussion om sådana delar av innehållet i ett SJ-förslag. Som svar på herr Torwalds fråga om de kalkyler som ligger till grund för en seriös debatt mellan två parter kan jag gärna säga detsamma som jag sade till herr Sven Gustafson i Göteborg: Det borde vara naturligt — det behöver jag inte uttala någon särskild mening om — att allt det material som behövs för att man skall kunna se varandra i ögonen och diskutera realistiskt också bör visas upp. Det bör gälla alla i förhandlingen deltagande parter. Så till den fråga som både herr Jonsson i Alingsås och herr Torwald ställt, både nu och tidigare. De har frågat om mina inlägg här står i överensstämmelse med det trafikpolitiska tänkande som jag anses ha och som naturligtvis herrar frågeställare menar sig ha. Jag hoppas verkligen det. I den trafikpolitik som vi nu är i full färd med att försöka lägga grunden till — kalla den gärna den nya trafikpolitiken — utgör samspelet mellan olika trafikmedel en av de viktigaste ingredienserna. Där nonchalerar eller favoriserar vi inget speciellt transportmedel. Vi konstaterar att privatbilen utför oumbärliga tjänster, vi konstaterar att tåget kan göra det, att bussen kan göra det osv. Jag kan inte finna att ett enstaka exempel, som det vi i dag diskuterar och som är oerhört viktigt för den region det berör, på något sätt behöver rubba den trafikpolitiska tanken att man i varje region skall söka efter de för människorna bästa lösningarna på problemen. Om det leder till att det ena eller andra trafikmedlet ”favoriseras” får det inte tas som uttryck för att vi vill underkänna människornas innersta behov och önskemål. Vad jag nu har sagt leder mig fram till slutsatsen att vi inte kan lägga en mall över hela landet och säga att det som passar på ett ställe med naturnödvändighet skall passa på ett annat ställe. Vi måste pröva varje enskilt fall för sig. Vad som är bra för sträckan Göteborg-Alingsås är kanske inte lika bra i ett motsvarande område på annat håll i landet. Herr Torwald beskrev bebyggelsen i området, och jag skall gärna erkänna att jag inte känner till den i detalj. Den beskrivningen kan emellertid vara ett incitament till en prövning av en kommunikationsform där som är mindre lämplig på ett annat ställe. Detta kan rent av leda till att tågtrafik just på grund av bebyggelsen anses mera lämplig där än i ett annat område i landet, där bebyggelsen är mera splittrad. Man kan alltså inte se med samma ögon på varje område. Med detta menar jag att jag har svarat även herr Jonsson i Alingsås, som bad mig att förtydliga mig i dessa stycken.

Svaret bör rimligen vara att ett resandeunderlag av den storleksordningen självklart bör leda till att man prövar ett tågalternativ.

Det bör ändå vara en rimlig förutsättning att människorna skall ha en valmöjlighet. Om herr Gustafson och jag satte oss in i dessa frågor skulle vi naturligtvis kunna finna regioner i landet där busstrafiken på väg tar hälften och tågtrafiken hälften av det resandeunderlag som samlas intill en viss tätort på morgonen och lämnar den på kvällen. Jag har ingen anledning att tro att herr Gustafson skulle ha den uppfattningen. Men jag varnar ändå rent allmänt för att man i diskussionen tåg-buss skulle ifrågasätta människornas rätt att använda bussen för kollektivresor. Även i regioner där det finns ett tågalternativ använder många människor bussen. Det är omöjligt att få en kollektivtrafik som tillfredsställer allas önskemål, men så långt det är möjligt bör vi eftersträva att åstadkomma en sådan trafik. Vi kan även i sådana fall bli beskyllda för att inte tänka ekonomiskt. Med risk för att få ett och annat område där vi kanske ”överdimensionerar” trafiken, bör vi ändå pröva en sådan lösning, just för att människorna skall få tillfredsställa sitt resandebehov på det sätt som passar dem bäst. Detta var inte den ursprungliga tanken med herr Gustafsons fråga, men jag ser det som ett komplement till den här diskussionen. Jag är inte rädd för att ta bussen i försvar, om det nu skall behövas. Bussen utför en mycket stor och viktig uppgift i det kollektiva resandet även när det gäller lokaltrafiken. Därför tror jag att vi — jag upprepar det — kan förena oss beträffande åtminstone en ståndpunkt efter den här diskussionen, nämligen att valmöjligheter bör finnas. Där sådana inte finns bör man sträva efter att nå ett så gott resultat som möjligt med de trafikmedel som ur de enskilda människornas synpunkter är de bästa. Kan man sedan ta hänsyn till samhällsekonomi, miljö och annat har man vunnit ännu mer.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att kommunikationsministern var betydligt mindre demagogisk i det här inlägget än i det föregående. Det sägs att det bara är för kommunerna att välja. Men det valet blir inte så lätt när kommunerna ställs inför påståendet att det blir tre gånger dyrare om man väljer tåg i stället för buss — framför allt när de inte har tillgång till det material som SJ:s kalkyler är baserade på. Nu lät det emellertid som om kommunerna skulle kunna få tillgång till det materialet. Statsrådet säger att jag är alltför kritisk när jag hävdar att han inte alls gjort några samhällsekonomiska bedömningar; han hade ju tagit hänsyn till människornas ekonomi. Det är klart att den ingår i bedömningen. Men i detta fall är detta föga relevant, eftersom de människor som i dag utnyttjar järnvägen bor omedelbart utefter linjen. Man har dessutom redan i dag några kompletterande bussar, som hämtar upp passagerare från mer perifera områden. Dessa tågresenärer utnyttjar tåget därför att de bor lämpligt till och eftersom de aktuella samhällsbildningarna — centrumfunktioner och annat — också ligger i anslutning till järnvägen. Därför är resonemanget om människornas ekonomi när det gäller trafiken på sträckan Alingsås-Lerum föga relevant. Däremot är de samhällsekonomiska konsekvenserna för kommunerna i form av miljöpåkänningar och annat och även på grund av behovet av fler parkeringsplatser, bussterminaler och liknande ett problem. Statsrådet sade i sitt förra inlägg att man redan har valt bussen i Göteborgsområdet. Det var verkligen ett påstående! Vem har gjort det valet? Jag vågar påstå att det inte är trafikanterna som gjort valet, utan det är SJ som gjort valet genom att dra in de tåg som man kunde använda för att komma till sitt jobb. När den förbindelse man kunde använda försvann och det i stället sattes in en buss, stod man inför alternativet att använda den bussen eller att ta bilen. Många tog tyvärr bilen. Jag kan tala av egen erfarenhet. Västgötabanan lades ned 1963. 10 ä 15 96 av dem som tidigare använde järnvägen övergick då till att använda egen bil. Bussen tog så pass mycket längre tid än vad tåget hade gjort, att många inte ansåg sig ha råd med den restiden. Man kan alltid diskutera om den uppfattningen är riktig eller inte. För egen del fortsatte jag att åka kollektivt, men många andra gjorde det inte. Det var kanske just de som hade en bit fram till allmän väg och ändå på ett eller annat sätt fick ta sig dit. De tyckte kanske att när restiden nu blev så lång, så var det lika bra att ta bilen hela vägen. Låt mig avslutningsvis bara läsa upp ett referat av ett uttalande från Lerums arbetarekommun, som jag tycker är belysande för socialdemokraternas dubbelspel i den här frågan: ”Lerums Arbetarekommun kräver i ett särskilt uttalande att Lerums kommun helhjärtat ställer upp bakom den regionala satsningen på kollektivtrafik och att SJ:s lokaltrafik mellan Göteborg och Alingsås bibehålles på nuvarande eller utbyggd servicenivå.